Herr talman! Den moderna debatten kring den representativa demokratin utgår från iakttagelsen att många människor i dag inte är nöjda med sina möjligheter till påverkan. Många av deras frågor kommer aldrig upp till debatt i samband med valen och partierna formulerar därför inte alternativ som stämmer med deras åsikter. Politikerna tycks tala ett annat språk än deras och sysslar med andra frågor än deras. Hos dessa människor har — menar man -— stundtals spritt sig en känsla av maktlöshet eller, som kommunministern nyss uttryckte det, utanförstående. För många människor framstår också politikerna som alltför upptagna av varandra. Man tycker att de ägnar för mycket tid åt inbördes bevakning. Politiken ger sken av att vara ett tekniskt spel med bristande kontakt med verkligheten. Då ligger också tanken nära till hands att det även i en demokrati kan bildas en styrande elit som inte företräder folket utan bara sig själv. Den tanken är naturligtvis orättvis mot alla dem som sliter hårt i det politiska vardagsarbetet och som tar ett personligt ansvar. Men trots det är tanken farlig för själva demokratin. Och det är mot denna bakgrund som vi liberaler har rest kravet på närdemokrati. Under det sammanfattande begreppet närdemokrati har vi under de senaste fem sex åren arbetat för en förnyelse och en komplettering av den representativa demokratin. Vårt krav på närdemokrati har ibland mötts av argumentet att det är ett hot mot de nuvarande partiorganisationerna och därmed också ett hot mot den representativa demokratin, eftersom partier är ett nödvändigt inslag i ett representativt politiskt system. Allt fler inser väl nu att det argumentet är ett farligt misstag. Demokratin innehöll ju ursprungligen framför allt kravet på allas medverkan i samhällsarbetet, och just kravet på allas deltagande har varit centralt i den liberala demokratisynen. Om det representativa systemet leder till att deltagandet i det politiska arbetet minskar, då måste det representativa systemet reformeras. Det är alltså för liberaler ingen motsägelse att den representativa demokratin måste kompletteras med nya former, när människors deltagande i politiken minskar eller när känslan av utanförstående ökar. På vad sätt kan då den representativa demokratin kompletteras? En möjlighet är att förändra den politiska debatten, låta debatten komma tidigare, ge större offentlighet åt interna diskussioner och avgöranden, öka möjligheterna till insyn. Jag tror att ordet insyn är ett nyckelord när det gäller att vitalisera demokratin. Här finns mycket att göra. Vi har frågan om de offentliga utskottsutfrågningarna, där det alltjämt är oförklarligt varför man just i Sverige är så rädd för att låta allmänheten få följa de synpunkter som experter och företrädare för olika grupper framför i t.ex. riksdagens utskott. Men det är också fråga om ökad insyn och ökad offentlighet i kanslihuset, i kommunala nämnder och styrelser och i statliga och kommunala bolag. Folkpartiet har år efter år här i riksdagen fört fram konkreta förslag om en bättre medborgerlig insyn i olika offentliga organ, t.ex. de kommunala bolagen. Dessa förslag har regelbundet avvisats. En annan möjlighet att komplettera den representativa demokratin är att öppna fler kanaler mellan de styrande och de styrda. Det kan ske genom en ökad användning av folkomröstningar eller genom inrättande av särskilda, lokala beslutsorgan. När det gäller kommunerna så aktualiseras då två viktiga frågor som Gunnar Helén tidigare har berört, nämligen rätten för kommunerna att anordna rådgivande folkomröstningar och rätten för kommunerna att införa direktvalda kommundelsråd —- eller vilken beteckning man nu vill använda på dessa lokala beslutsorgan. Också på detta område har ju folkpartiet alltsedan enkammarriksdagen infördes varje år här i riksdagen fört fram krav på lagändringar som skulle ge kommunerna och kommunernas invånare sådana möjligheter. Dessa förslag har avvisats — och på senare tid har det skett under hänvisning till den pågående utredningen om den kommunala demokratin. Jag skulle i det här sammanhanget vilja beröra frågan om när de förändringar av den kommunala demokratin som aktualiseras av den pågående utredningen kan genomföras? Förutom de viktiga frågorna om kommundelsråd, om kommunala folkomröstningar, om vidgad insyn i de kommunala nämndernas och de kommunala bolagens arbete kommer vi också att få ta ställning till frågan om ett nytt kommunalt valsystem, som har hänskjutits till den här utredningen, och det finns dessutom en särskild utredning som skall lämna förslag till kommunal rösträtt för invandrare.

Jag har tidigare berört den här frågan i den kommunala debatt som vi förde förra veckan. Jag ryckte dock till litet grand när jag tidigare i dag hörde kommunministern säga att han avsåg att — om jag hörde rätt — till våren 1976 lägga fram ett förslag byggt på tankegångarna från utredningen om kommunal demokrati. Såvitt jag förstår måste åtminstone en del av dessa frågor vara lösta dessförinnan. Min fråga till kommunministern är därför, om han vill medverka till att riksdagen får ta definitiv ställning till en del av dessa frågor redan under våren 1975. Detta sammanhänger med viljan att skapa en möjlighet att införa direktvalda kommundelsråd och ge kommunerna rätt att genomföra val till dessa under den period som börjar den 1 januari 1977. Härför fordras nämligen att kommunerna haft möjlighet att ta ställning till frågan i varje fall under 1976. Herr talman! En annan, utomordentligt viktig närdemokratisk fråga gäller länsdemokratin. Vi har också under senare år flera gånger haft diskussioner om den frågan här i riksdagen. Jag skall inte i detalj diskutera länsberedningens förslag, som det nu föreligger, men jag kan ändå inte Nr 114 låta bli att göra en allmän kommentar som knyter an till den debatt Onsdagen den om länsdemokratin som vi tidigare haft här i riksdagen. Man kan ju 6 november 1974 säga att i denna fråga opinionen i riksdagen grovt sett har varit delad i två lika stora läger. Den ena linjen, framför allt företrädd av social — Allmänpolitisk demokratin, har inneburit att man inte kan låta statens ansvar för den debatt regionala planeringen tas över av regionala, folkvalda organ. Man har därför från socialdemokratiskt håll motsatt sig att länsplaneringen flyttas från de statliga länsorganen till de kommunala länsorganen.

Efter ett mycket långvarigt utredningsarbete överlämnades hela denna fråga för ett antal år sedan till en ny statlig utredning, nämligen länsberedningen. När man nu studerar resultatet av den senaste utredningens arbete finner man att bara det ena alternativet — den socialdemokratiska linjen — har penetrerats av länsberedningen. Den utredningen har alltså inte givit riksdagen en chans att välja mellan två alternativ som är lika fullständigt utförda, trots att det framgått att det finns två relativt väl avgränsade uppfattningar. Jag tycker att det här är ett utomordentligt illustrativt exempel på riskerna av att utredningsväsendet helt och hållet ligger i regeringens hand. Just de farhågor som vi har hyst om länsberedningens arbete har ju härigenom blivit bekräftade. Det är bara det ena alternativet, det länsbyråkratiska, som har utretts. Det länsdemokratiska alternativet har lämnats åt sidan, och det finns därför inget underlag för en verklig länsdemokratisk reform i dag. Jag tycker att det är en olycklig utveckling. Det försvårar ett verkligt val i riksdagen mellan de två huvudalternativ för den regionala demokratin som finns, nämligen det länsbyråkratiska och det länsdemokratiska alternativet. Herr talman! Till sist ett par ord om en annan överårig utredning, vars förslag och synpunkter har föranlett en omfattande kritik — jag tänker givetvis på 1968 års utbildningsutredning, kallad U 68. I det här sammanhanget skall jag bara peka på en punkt, nämligen formerna för att utse ledamöter i de nya regionala högskolestyrelserna. Det förslaget innebär att man inskränker de berördas inflytande över sina arbetsförhållanden. Enligt min mening borde man givetvis också på det här området lyssna på de berörda: på forskare, på lärare, på studenter. Man borde på samma sätt som på andra områden av arbetslivet ge också de här grupperna av anställda ett inflytande över sin arbetsmiljö, och man borde försäkra sig om att också dessa gruppers synpunkter ute på fältet når fram till de beslutande. Tyvärr finns det ju redan i dag en svårforcerad byråkrati på det här området, och enligt min uppfattning skulle U 68:s förslag, om det genomfördes, skapa ännu mera av svårforcerad byråkrati. Jag hoppas, herr talman, att i varje fall den här skönhetsfläcken i U 68:s förslag skall kunna tas bort i den fortsatta överarbetningen av det. Herr talman! Detta är, som jag ser det, inte några teoretiska frågeställningar. Vad jag har berört här tror jag handlar om hur man skall kunna sprida makt och inflytande till så många människor som möjligt och hur man skall få med så många människor som möjligt i det gemensamma politiska arbetet. Att låta alla människor komma med i samhällsarbetet, att låta alla berörda säga sin mening och påverka sina förhållanden — det är närdemokratins målsättning.

Herr talman! Jag vill bara svara på en fråga om tidsplaneringen av förslag från utredningen om den kommunala demokratin. Vad jag talade om var det förslag som hade en allmän kommunaldemokratisk innebörd; jag förutsätter att det föreläggs riksdagen våren 1976. Jag är på det klara med att förslag som har med ett nytt valsystem och en ändrad valkretsindelning att göra måste läggas fram tidigare. Det finns två alternativ: det ena är hösten 1975, det andra är våren 1975. I det första fallet får man en tidspress som inte medger en tillräcklig remisstid. I det andra fallet måste valkretsindelningen baseras på invånarantal i stället för på antalet röstberättigade, vilket förutsattes i valkommitténs förslag. Den sista lilla punkten hoppas jag att vi skall få tillfälle att diskutera med de övriga partierna.

Herr talman! De analyser av den ekonomiska utvecklingen i världen som nu serveras på löpande band, och som också har åberopats i dagens debatt, har ett gemensamt inslag: tron på det mänskliga förnuftet. De prognoser där inte den faktorn vägts in är påfallande dystra, i varje fall i ett längre perspektiv. LO:s utredningsavdelning t.ex. konstaterar, att risken är liten för en så katastrofal utveckling av världsekonomin som under 1920-talet.

De överväganden som vi haft anledning att göra inom finansutskottet överensstämmer i stort till sina slutsatser med konjunkturinstitutets bedömningar. Detta gäller i varje fall det korta perspektivet. I det längre perspektivet blir frågetecknen flera och osäkerheten större. Förutsättningen för konjunkturinstitutets ”behärskat optimistiska” bedömning av läget är att en återhämtning internationellt sett kommer till stånd senast under andra halvåret 1975. Om denna återhämtning inte kommer eller om den blir väsentligt svagare än man nu kan förutse, vilket får återverkningar också för vår export, kommer detta självfallet att påverka vår bytesbalans. Även vid det mer optimistiska alternativet visar bytesbalansen ett fortsatt betydande underskott, även om det inte ter sig uppseendeväckande stort jämfört med motsvarande underskott i andra västeuropeiska länder. Här finns alltså tilltron till förnuftet invävt som en betydande faktor i konjunkturanalysen. Skulle bytesbalansunderskotten i våra avnämarländer leda till panikartade åtstramningsåtgärder, kan problemen dock bli svårbemästrade. Oljeprisstegringarna var den faktor som utlöste de dramatiska händelserna inom världsekonomin. De oljeexporterande ländernas agerande spelar nu en avgörande roll för den ekonomiska utvecklingen i Västeuropa. Mot denna bakgrund är ett svenskt medlemskap i den s.k. oljeklubben befogat sedan vi fått gehör för vårt neutralitetsförbehåll. Sverige liksom övriga neutrala stater har genom sitt medlemskap i oljeklubben möjligheter att bidra till att denna sammanslutning utvecklas till ett samrådsorgan, som verksamt skall kunna bidraga till att lösa problemen i relationerna med de oljeexporterande länderna i en lugn och harmonisk atmosfär, vilket är en förutsättning för att undvika ekonomiskt kaos. Sannolikt hade Sverige kunnat säkra sin oljeimport fortsättningsvis med bilaterala avtal med oljeproducerande länder. Oljekrisen är emellertid inte längre i första hand en fråga om att lösa energiproblemen utan en fråga integrerad i världsekonomin, och därför räcker inte bilaterala lösningar till för att åstadkomma en lugn och stabil utveckling. Detta utesluter givetvis inte, herr talman, att samarbetet med Norge borde kunna utvecklas och bilda bas för en intressant ekonomisk utveckling i Norden. Över huvud taget har dagens ekonomiska problem vidare perspektiv än man kanske i de behärskat optimistiska prognoserna på nationell svensk grund ansett sig vilja ge sig i kast med. Även om 1975 inte behöver bli något ekonomiskt dåligt år, trots en minskad ekonomisk aktivitet, medför dock även nästa år att bytesbalansunderskotten i västvärlden fortsätter att öka. Underskotten har en kumulativ effekt. Skuldbördan ökar liksom räntekostnaderna. Då är alltså frågan hur Västeuropas regeringar kommer att agera för att minska underskotten. I vilken omfattning kan industriländerna begränsa sin oljekonsumtion och öka sina exportansträngningar, och i vad mån kan de oljeproducerande länderna utnytta sitt växande valutaöverskott till en ökad import? Detta är i dag öppna frågor. Det är måhända betecknande att Frankrike, som ställer sig utanför oljeklubben, utvecklar ett intensivt handelspolitiskt samarbete med vissa arabländer, vilket också uppenbart innefattar betydande försäljningar av krigsmateriel. Detta löser knappast de centrala världsekonomiska pro blemen. Det är också betecknande att dollarn stärkt sin ställning på valutamarknaden påtagligt till följd av den strida ström av oljeländernas genom exporten genererade kapital som placeras i USA. Eurodollarmarknaden har rent institutionellt haft svårt att ta hand om de stora kapitalbelopp som det här har varit fråga om, i synnerhet som det huvudsakligen har rört sig om kortfristiga placeringar. Eftersom ingen i detta spel inblandad part tjänar på ekonomiskt kaos får man ändå räkna med förnuftet som en väsentlig faktor i sammanhanget och att samarbetet genom bl.a. oljeklubben också kan medverka till en rimlig återföring av de enorma kapitalbelopp som här flyttas från världsekonomins ena vågskål till den andra. Det har i skilda sammanhang framskymtat och konjunkturinstitutet säger det i klartext i sin rapport, att ett centralt motiv för den restriktiva kreditpolitik som riksbanken driver är att förmå företagen att i ökad utsträckning bidra till kapitalimporten genom att öka upplåningen utomlands. Konjunkturinstitutet framhåller t.o.m. att detta är en förutsättning för näringslivets fortsatta investeringar, och då inkluderar man även lageruppbyggnaden. Det måste också innebära att företagen är beredda att i betydande omfattning låna på utländsk marknad till räntor som är påtagligt högre än inom Sverige. Konjunkturinstitutet konstaterar också att en förutsättning för den prognos man framlägger för 1975 är att företagen kan mobilisera denna beredvillighet eller ”att eljest incitament härtill kommer att ges”. Det här är med andra ord ett område där regeringen snarast måste precisera sin inställning. Man får inte utesluta möjligheten att den offentliga sektorn, och då med staten i täten, går ut på den internationella kapitalmarknaden. Det får nämligen inte bli så när kreditrestriktionerna begränsar expansionen på den svenska kapitalmarknaden att kreditköpare, t.ex. mindre företag som inte har alternativa kreditkällor, sätts på mellanhand. Därför är det mycket som talar för att även staten får vara beredd att ta sin del av ansvaret för en internationell upplåning. Och en berättigad fråga i sammanhanget är: Vilka åtgärder förbereder regeringen för att förverkliga en upplåning utomlands? De samhällsekonomiska åtgärder som det nuvarande konjunkturläget motiverar på skilda områden får inte konstrueras så att de försvårar förverkligandet av de sysselsättningspolitiska målen. För att möta ett växande bytesbalansunderskott måste exporten prioriteras liksom energisparandet. Även om exportansträngningarna har högsta prioritet är det dock från sysselsättningssynpunkt angeläget att även sysselsättningen i näringslivet i övrigt hålls uppe på så hög nivå som möjligt. Erfarenheterna av den senaste högkonjunkturen är att trots hög ekonomisk aktivitet skapades inte fler nya arbetstillfällen i näringslivet än vad som motsvarar 1970 års nivå. En av förklaringarna är naturligtvis att den senaste högkonjunkturen i så hög grad var exportindustrins och den högrationella processindustrins högkonjunktur. Det är därför så väsentligt att man vid utformningen av skilda sam hällsåtgärder beaktar hur mångfasetterat näringslivet är. Olika företags och branschers förutsättningar att klara gemensamma samhällskostnader varierar påtagligt. I synnerhet från denna synpunkt är det sätt diskutabelt på vilket regeringen valt att finansiera den senaste — men inte den sista — skattereformen. När det samlade uttaget av lagfästa och avtalsbundna arbetsgivaravgifter närmar sig 30-procentstrecket, som fallet är för nästa år, får naturligtvis varje ytterligare procent en betydande marginell effekt. Eftersom arbetsgivaravgiften slår generellt över hela arbetsmarknaden utan hänsyn till enskilda företags eller verksamhetsgrenars lönsamhet eller betalningsförmåga bidrar denna väg till finansiering av skatteformen till att påskynda strukturförändringarna och rationaliseringarna i näringslivet. Så till vida är modellen alltså en logisk följd av lågkonjunkturårens stimulans till maskininvesteringar i näringslivet, som också i sin tur innebar ett kraftigt incitament till fortsatt rationalisering. Naturligtvis skall rationaliseringarna i näringslivet fortsätta, men samhället har ingen anledning att driva på denna utveckling i snabbare takt än sysselsättningspolitiken motiverar. Det som under senaste år har skett i svenskt näringsliv motiverar enligt centerns uppfattning att man nu väljer en annan väg, dvs. att man medvetet lägger en tyngre börda på den kapitalintensiva delen av näringslivet och lättar bördan på den arbetskraftsintensiva. Det är därför centern har lagt sitt alternativ och i stället för den senaste höjningen av arbetsgivaravgiften förordar en höjning av bolagsskatten och av skatten på elenergi. Det är ett vägval som inte har något med det överdrivna talet om övervinster att göra. Det är en politisk viljeyttring som vill knäsätta principen att när man kräver näringslivet på bidrag till gemensamma samhällskostnader, så skall uttaget ske efter bärkraft. Det är ett sätt att underordna skattepolitiken de näringsoch sysselsättningspolitiska målen. Vårt alternativ har dessutom en klart bättre konjunkturpolitisk profil än regeringens och folkpartiets. I debatten med herr Fälldin tidigare i dag gjorde statsministern det betydelsefulla medgivandet och erkände att arbetsgivaravgiften minskar det tillägngliga löneutrymmet. Detta medgivande är värt att notera. Men herr Fälldin ställde också en annan fråga till statsministern — och upprepade den flera gånger utan att få svar — nämligen om inte principen om uttag av skatter och avgifter efter bärkraft är riktig också när det gäller företag. Detta är en central fråga för näringsoch sysselsättningspolitiken under de närmaste åren, och det finns verkligen anledning hoppas att regeringen snart tar ställning till den frågan.

Vårens överläggningar i finansutskottet var alltså en framgång även så till vida att de medverkade till herr Ekströms klarsyn i denna fråga. Den nu aktuella skattereformen understryker ytterligare behovet av en genomgripande, långsiktig skattereform. I anslutning till herr Ekströms inlägg vill jag dock betona, att när man går att göra en mera långsiktig avvägning av beskattningen måste hänsyn tas till att den kommunala beskattningsrätten är av central betydelse för vår demokrati och för det lokala förvaltarskapsansvar som kommunerna har. Jag reagerade alltså mot herr Ekströms benägenhet att nedvärdera den kommunala beskattningsrätten och tillmäta den en underordnad betydelse. Men jag är samtidigt medveten om att en närmare diskussion och utvärdering av dessa synpunkter får anstå tills den kommunalekonomiska utredningen framlägger sitt aviserade betänkande.

Herr talman! I början av året ansågs det ekonomiska läget och sysselsättningen inom näringslivet vara i behov av betydande stimulansåtgärder. Åtgärdernas omfattning och de lämpligaste formerna för dem hade regeringen och oppositionspartierna olika meningar om. Folkpartiet och centerpartiet medverkade till en uppgörelse med regeringspartiet. Efter ingående förhandlingar blev vi överens både beträffande omfattningen av stimulansåtgärderna och beträffande formerna för dem. Riksdagen beslutade i mars månad att godkänna uppgörelsen. Det skall gärna erkännas att uppgörelsen var en kompromiss. Det innebar — det är något helt naturligt när det gäller kompromisser — att parterna gjorde ömsesidiga eftergifter. Även om vi kom fram till en gemensam bedömning när det gällde den ekonomiska ramen, hade vi väl från båda hållen gärna sett att detaljinnehållet varit ett annat. Till en uppgörelse hör att parterna inte i efterhand ordar om vad man hade velat uppnå. Därför har jag också nogsamt avhållit mig från att göra några kritiska kommentarer om uppgörelsen i den offentliga debatten. Av skäl som jag här närmare skall redovisa anser jag det dock naturligt att något beröra vissa avsnitt, beträffande vilka betydande tveksamhet förelåg från båda parters sida. Jag avser närmast frågan om momssänkningen och den form av stöd till byggnadssektorn som återbetalning av byggmomsen innebär. Vi är medvetna om att den tillfälliga momssänkningen accepterades av regeringen först efter betydande tvekan. Dels trodde man inte på effekten såsom faktiskt stimulansmedel, dels betvivlade man att handeln verkligen skulle göra avdrag så att konsumenterna fick den nytta av momssänkningen som vore berättigad. Sedan vi nu fått ett visst perspektiv för bedömning av verkningarna av den tillfälliga momssänkningen anser jag mig kunna konstatera att regeringspartiets farhågor visat sig ogrundade. Hur man än resonerar har det första försöket att använda en tillfällig sänkning av momsen som konjunkturstimulerande medel visat sig vara av betydelse. Prisoch kartellnämndens rapporter har visat att en prissänkning och en dämpning av prisstegringarna blev ett faktum. Handeln agerade som vi förutsett, och vi har anledning att uttala vår uppskattning över det sätt, på vilket man från det hållet medverkade trots alla besvärligheter. Verkningarna av de beslutade stimulansåtgärderna har visat sig goda. Att momssänkningen har en betydande del härvid anser vi oss ha berättigad anledning påstå. Den tillfälliga momssänkningen beräknades kosta samhället ett inkomstbortfall av storleksordningen 1485 miljoner kronor. Inkomstbortfallet ingår alltså i riksstaten och motsvaras av den samhällsnytta som stimulanseffekten innebär. Det finns anledning anta att inkomstbortfallet i verkligheten blivit väsentligt mindre, trots att effekten från samhällsnyttans synpunkt säkerligen blivit större än beräknat. Belägg för detta kan av naturliga skäl anföras först när redovisningarna av momsinbetalningarna för hela perioden föreligger. Men det är av intresse att ta del av en beräkning som utfördes i september av riksrevisionsverket. Enligt denna redovisning uppräknas inkomstbeloppet för mervärdeskatten med 670 miljoner jämfört med vad som beräknats i den reviderade finansplanen 1974. Jag kan återge direkt ur den sammanställning som riksrevisionsverket utfört. Man säger där: ”I den reviderade finansplanen 1974 uppfördes titeln med 14 030 mkr. Under våren och sommaren ökade konsumtionen av mervärdeskattepliktiga varor värdemässigt mer än vad tidigare kalkyler utvisat. Uppbörden under juli och augusti 1974 ligger också på en hög nivå. Trots att en höjning av skattesatsen äger rum i september, vilket kan vara hämmande på konsumtionsutvecklingen, förutses konsumtionen av mervärdeskattepliktiga varor värdemässigt öka med 13 procent under 1974 och 10 procent under 1975.” Detta har gett anledning till att räkna upp beloppet med 670 miljoner kronor. Herr talman! Även om jag är försiktig med en slutgiltig bedömning till dess en redovisning av inbetalning av mervärdeskatten för hela momssänkningsperioden föreligger, så anser jag att uppgifterna från riksrevisionsverket är av stort intresse. Sedan några ord om momsåterbäringen inom byggnadssektorn. Man säger med viss rätt att vi godtog denna form av stöd för byggnadssektorn. Ja, det är riktigt. Men vi godtog den under tvång och anförde våra starka betänkligheter, styrkta av exempel på de orättvisor som måste komma att uppstå. Vi befarade också att det skulle uppstå ett betydande administrativt krångel. Regeringen har också måst göra upprepade ändringar i tillämpningskungörelsen för att lugna upprörda känslor och utvidga återbetalningsrätten. Det har inneburit nya tröskelproblem. Sedan kan jag citera ur nr 3 i år av tidningen Lantarbetaren — lantarbetarnas fackliga organ. Där står det beträffande just denna momsåterbäring: ”En annan diskutabel del av stimulanspaketet är byggstödet. Det är diskutabelt därför att vi i vårt land har ca 25 000 nyproducerade bostäder som står tomma. Nu kommer byggstödet troligen att flitigt utnyttjas av penningstinna herrar. -—-—- Detta har naturligtvis inte varit den socialdemokratiska regeringens mening. Det är kompromisspolitiken som lett till denna befängda situation.” Det framstår alltså här från regeringen närstående håll som om denna form av stöd för byggnadssektorn skulle vara betingad av krav från op Nr 114 Onsdagen den t UR ? — ooo Vi hade andra förslag som dock avvisades. Allmänpolitisk Låt mig också redovisa en berättelse ur livet. Jag hoppas att den är debatt sann. Den har återgivits i Sveriges Radio den 12 september i programmet positionens sida och som ett villkor för att det skulle kunna träffas en kompromiss. Det måste klart sägas ifrån att det inte var på grund av Sverige torsdag, och jag har en autentisk utskrift av detta program. Jag har inte hört några protester mot riktigheten i skildringen. Man talar där om en Sven Erik Karlsson i Borlänge, som liksom andra byggare hade byggmoms att återfå. Han tyckte att det dröjde litet för länge och vände sig till byggnadsnämnden och frågade när han skulle få sina 13 500 kronor. Där svarade man att han måste tala med riksskatteverket. Man gav honom ett telefonnummer. Han ringde ett nummer som han trodde var riktigt, men han råkade visst kasta om ett par siffror och kom till Allmänna förlaget. Där frågade han när han skulle få sina 13 500 kronor. Man trodde tydligen där att det gällde blanketter. Man frågade vad det var för nummer på blanketten, och när han nämnde numret sade man att det kvickt skulle ordna sig. Och så efter ett par dagar kom det 600 kilo blanketter. 13 500 ansökningsblanketter. Det var ju inte precis vad han hade väntat på. Sens moral sades i programmet vara att man skall vara försiktig när man slår ett telefonnummer till en myndighet i Stock holm, för Allmänna förlaget skickar generöst blanketter till dem som förlaget tror behöver sådana. Jag missunnar inte de bostadsbyggare som har fått eller får en momssänkning, men i detta sammanhang skulle vi i första hand ge ett kon junkturpolitiskt stöd åt byggnadssektorn. Vi hade härför andra förslag som jag tror hade varit väsentligt riktigare att anta. Med detta har jag bara velat tala om att det i varje fall inte var vi från oppositionen som lade fram det antagna förslaget till lösning och som föranlett den kritik som redovisas i den åberopade tidningen. Jag vill också säga några ord om Hagauppgörelsen. Jag beklagar livligt att centerpartiet i sista minuten hoppade av. Ända till sent på natten före den slutgiltiga uppgörelsen syntes centerpartiet vara så helt överens med representanterna för regeringspartiet och folkpartiet att vi hade anledning att arbeta med ett därav föranlett gemensamt utlåtande i finansutskottet. Att vi i folkpartiet därefter nådde en uppgörelse som i ännu högre grad tillgodosåg sådana folkpartiförslag som också borde ha uppskattats av centerpartiet gör avhoppet så mycket mer oförklarligt. Med skärpa vänder jag mig också i detta sammanhang mot den osannfärdiga propaganda som framhåller folkpartiets medagerande som orsak till behovet av kommunala skattehöjningar för 1975. Verkligheten är den att uppgörelsen möjliggjort en lugnare avtalsrörelse utan sådana effekter som gång efter annan anförs från i synnerhet moderat håll men även i vissa fall från centerpartihåll. För en gynnsam utveckling av den svenska ekonomin och för den enskilda människans välståndsutveckling är det nu angeläget att vi kan fortsätta vår kamp mot inflationen och upprätthålla en hög sysselsättning. Näringslivets möjligheter till högt kapacitetsutnyttjande kan komma att hämmas av kreditrestriktioner, inte minst inom de mindre och medelstora företagen. Det är ännu alltför osäkert att bedöma nästa års konjunkturutveckling, men här är en ständigt vaksam uppmärksamhet från regeringens sida av stor betydelse. Vi vet alla vilka problem som exempelvis energifrågan har medfört i fråga om kostnadsökningar. Det är därför kolossalt viktigt att vi kan upprätthålla en betydande export för att på det sättet få intäkter så att vi klarar vår ekonomiska balans. Jag efterlyser därför ständig vaksamhet hos regeringen, och jag är övertygad om att om alla goda krafter är beredda att samverka kan vi klara även de kommande påfrestningarna.
Herr talman! En kort kommentar till herr Löfgrens historieskrivning beträffande den s.k. Hagauppgörelsen. Det är ju ganska klart att i en förhandlingsprocess som den på Haga kan många hypotetiska förhandlingsresultat se dagens ljus. Det gjordes också utkast till betänkanden i finansutskottet — inte bara ett utan flera utkast gjordes i dessa hektiska dagar i rent beredskapssyfte och som diskussionsunderlag. Jag tycker inte att man skall dra några förhastade slutsatser av detta sätt att arbeta i ett utskott och dess kansli. Historien får väl visa vad Hagauppgörelsen kan komma att betyda. Vi vet i dag att vi har fog för vår bedömning att Hagauppgörelsen från flera synpunkter inte fyllde måttet. Bl. a. har jag tidigare i dag haft anledning att konstatera att Hagauppgörelsen från konjunkturpolitisk synpunkt inte håller måttet — i varje fall inte med den sysselsättningspolitiska målsättning som centern har.

Herr talman!

Det finns givetvis inte nu någon anledning att ytterligare diskutera detta, eftersom centerpartiet har full rätt att beskriva orsakerna till avhoppet som en enhetlig linje från centerpartiets sida. Vi övriga har naturligtvis också rätt att ha en något avvikande uppfattning i detta fall. Jag hoppas att man har hållit mig räkning för att jag inte tidigare deltagit i en offentlig debatt härom, vilket hade varit mycket frestande att göra. Därmed är väl nog sagt i denna sak.

Herr talman! Under större delen av efterkrigstiden har vi i industriländerna haft en ensiffrig inflation. Skillnaderna mellan länderna har inte varit särskilt stora men tillräckliga för att framkalla en del växelkursförändringar. Under senare år har vi fått en tvåsiffrig inflation med betydligt större skillnader länderna emellan. Sverige har, om man tar hänsyn till olika subventionsinslag i prisbildningen, befunnit sig internationellt sett någonstans i mitten av denna inflations utveckling vilket av olika skäl, som jag skall återkomma till, inte är en godtagbar prestation. Karakteristiskt för utvecklingen har varit att råvarupriserna under den ensiffriga inflationstiden var stabila medan de under de senaste årens tvåsiffriga inflation varit starkt stigande. Den tvåsiffriga inflationen har gått hand i hand med stagnerande ekonomier på många håll. Stagflationen, detta tvåhövdade monster, är inte längre bara en hotbild. Sverige klarade sig under 1970-talets första år, som vi alla vet, förhållandevis dåligt. Under de senaste 12-15 månaderna har vi till slut inom en del viktiga sektorer fått del av den konjunkturuppgång som finansministern förutsett i de senaste tre fyra årens finansplaner. De starka oljeprishöjningarna har, om man ser dem i ett litet längre perspektiv, inte inneburit någon helt ny utveckling, men de har på ett dramatiskt sätt ställt utvecklingen på sin spets. Internationellt sett har denna utveckling inneburit obalans inom flera olika områden. I handelsoch bytesbalansen har uppstått stora överskott respektive underskott. Industriländernas valutareserver uppgår för närvarande till ca 120 miljarder dollar och är i dag mycket ojämnt fördelade. Oljeländernas överskott ökas från 30 till kanske bortåt 100 miljarder dollar. Industriländerna har fått ett tillflöde av kapital någorlunda motsvarande oljeländernas pengar men också detta är mycket ojämnt fördelat. USA har fått det mesta, Tyskland och — kanske en smula överraskande — England en del, Schweiz har fått något och har försökt skärma av tillflödet. De flesta andra länder har inte fått någonting. Detta innebär extra svårigheter för de länder som inte får del av återflödet. Därtill leder det, vilket kanske inte är tillräckligt observerat, till minskade investeringar i u-länderna. Betalningen av de högre oljepriserna sker av miljontals konsumenter via bolagen och produktionsländerna till vissa internationella banker — kanske ett tjog. Det sker en koncentration inte bara till vissa länder och banker utan också i hög grad till korta placeringar. Detta betyder att den internationella kapitalmarknaden är ganska illa åtgången och växelkurserna ökat instabila. De här problemen har skapat osäkerhet i framtidsbedömningarna världen över. Det är, lindrigt talat, stor spridning på experternas prognoser, allt ifrån domedagsprofetior till ganska optimistisk tillförsikt. Ytterst handlar hela problemet naturligtvis inte om något gåtfullt ekonomiskt förlopp utan om regeringarnas förmåga att ta ansvar under de år som gått och deras handlingskraft nu. Det är min bestämda uppfattning att Sverige borde kunna klara de närmaste åren bra. Det gäller naturligtvis i första hand sysselsättningen och priserna. Förutsättningen är då en god och framsynt ekonomisk politik. Vi har goda råvarutillgångar som bl.a. skapar förutsättningarna för att vi bör kunna klara oss hyggligt. Osäkerheten kräver emellertid handlingsberedskap. En fråga som i dag måste ställas är denna: Vilken är regeringens handlingsberedskap? För att säkerställa en tillräcklig samhällsekonomisk handlingsfrihet, borde vi t.ex. ta ett större utländskt lån. Herr Fälldin var inne på detta tidigare i dag, och jag delar hans uppfattning. Vi är i så fall sent ute. Att behöva bibehålla en hög räntenivå för att förmå företagen att låna utomlands är inte en särskilt önskvärd situation. Vi borde redan nu ha en beredskap för ett utbyggt stöd för lagerproduktion, och vi skulle behöva åtgärder för stöd till finansiering av en sådan aktivitet. Propositionen 177 innehåller en antydan om sådana tankegångar, men nettoeffekten torde med den metoden bli mycket obetydlig. Jag sade, Herr talman, inledningsvis att regeringens misslyckande när det gäller försvaret av penningvärdet är större än vad som kanske framgår av den placering i mittfältet som internationell statistik ger oss. Det avgörande är nämligen självklart hur det ser ut ur de enskilda familjernas synpunkt. En svensk familj kan inte bära en 10-procentig inflation med låt oss säga motsvarande löneökning på samma sätt som en familj i ett annat industriland eftersom hos oss normalt två tredjedelar och ofta mer av en inkomstökning går bort i skatt. En sådan lönehöjningsbeskattning är internationellt sett helt unik. Det betyder i klartext att med dagens svenska skattetryck inflationen drabbar de svenska skattebetalarna hårdare än andra länders. Det betyder naturligtvis också att vi måste ställa mycket högre krav på försvaret av penningvärdet. Vi går i år mot prisstegringar på 12 procent, kanske mer. Under de första nio månaderna ökade priserna med ca 9 procent, och då har hänsyn inte tagits till den ökade skattefinansieringen av livsmedlen. Det innebär med vårt skattetryck reallönesänkning, efter skatt, för miljontals människor. Det räcker nu inte, som gjorts tidigare i dag i debatten, för de ansvariga att hänvisa till importpriserna. Importprishöjningarna, inklusive eldningsolja och bensin, ingår i leverantörsprishöjningarna med 1,5 procentenheter. Det räcker inte heller med att hänvisa till att regeringen tillgripit priskontroll. Priskontrollen har här, och i än högre grad utomlands, visat sig vara verkningslös. I själva verket leder den normalt på sikt till ökad inflation. Uppgiften är — jag tror det är riktigt att bestämma den på det sättet —- att kontrollera ett i viktiga avseenden nytt slag av inflation, och för det krävs nya metoder. Hur ser nu regeringens program mot inflationen ut? Ett sådant program måste naturligtvis finnas — något annat vore otänkbart — men det har inte presenterats. Jag skall gärna erkänna att uppgiften inte är lätt. Men det är regeringen som har det primära ansvaret. De traditionella metoderna för att stabilisera priserna och kontrollera penningvärdet fungerar inte längre, i varje fall inte på samma sätt i de skyhöga skatternas och den stora offentliga sektorns tid. Metoderna blir dessutom alltmer obrukbara allteftersom olika kompensationsmekanismer träder i funktion och fortsatt inflation allmänt förväntas. En del av vad ett nytt slags program mot inflationen bör innehålla står dock klart: sträng sparsamhet med offentliga utgifter, sänkta skatter — inte höjda — stimulans av investeringar i varuproduktion. Här har tidigare i dag också talats om rundabordskonferenser, stabiliseringspolitiska överläggningar och andra välbekanta inslag i en sådan politik. Sådana ting hör naturligtvis också hit. Den näringspolitiska debatten — för att något beröra den — handlade som alla minns, när den nya socialdemokratiska näringspolitiken presenterades för några år sedan, främst om det enskilda näringslivets oförmåga att klara den väldiga strukturomvandling som förestod och de väldiga satsningar på enstaka projekt som skulle komma att krävas. Sedan dess har vi upplevt Tjorven och mycket annat. Näringspolitiken handlar nu i stället om hur vi skall klara sysselsättningen. Ledmotivet är dock från socialdemokratiskt håll på ett välbekant sätt detsamma: näringslivet kan inte klara sysselsättningen, utan det krävs en stark ökning av den offentliga sektorn. Debatten har nu under höstens lopp nyktrat till en del. Till det har bl.a. bidragit länsstyrelsernas sysselsättningsprognoser för 1970 och 1980-talen, vilka har offentliggjorts under hösten. Länsstyrelserna räknar med en ökning av antalet sysselsättningstillfällen fram till år 1980 med ca 70 000. Mot det står en så liten ökning av utbudet på arbetskraft att ökningen i antalet jobb är större än ökningen i antalet arbetssökande. Det innebär ett behov av import av arbetskraft. En nettoimport i storleksordningen 50 000-60 000 människor skulle vara nödvändig under 1970-talet. Det är i detta sammanhang uppenbart att prognoserna beträffande sysselsättningen inom jordbruket måste anses orealistiska. En omprövning av jordbrukspolitiken kommer att bli nödvändig under 1970-talet. Bl. a. solidariteten med världens svältande folk kommer att kräva ökade produktionsinsatser inom vårt jordbruk. Världsmarknaden kommer att behöva de produkter vi själva ej förbrukar. Regionalpolitiken behöver stödet av en levande landsbygd. De hittillsvarande prognoserna — och det är de som finns med i långtidsutredningen eller i länsstyrelsernas prognoser — bygger på en förutsatt nedgång i antalet jordbruksenheter med omkring 40 procent. Målsättningen bör vara att nedgången kan begränsas till 10 procent. Det får konsekvenser på sysselsättningen i storleksordningen 50 000 å 100 000 jobb. Självklart kan dock kraven på sysselsättningstillfällen bli större än vad prognoserna anger. De prognoser och fakta som jag hänvisat till visar att svårigheterna inte behöver bli överväldigande. Efterfrågan på arbete från kvinnor och ungdomar kan bli större än vad t.ex. länsstyrelserna har räknat med. Likaså kan en önskvärd utjämning av de regionala skillnaderna i yrkesverksamhetsgrad ställa krav på en ökning av det totala antalet arbetstillfällen. Inte heller en högre ambitionsnivå beträffande sysselsättningen behöver erbjuda svårigheter under förutsättning att det förs en vettig näringspolitik. Det finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Av konjunkturinstitutets höstrapport, som nu kommit, framgår att produktionstillväxten för perioden 1970-1974 blivit så dålig som ca 2 procent per år. Den siffran avser perioden från närmast föregående konjunkturtopp, alltså hela denna konjunkturcykel. Det betyder att tillväxten i den svenska ekonomin gått ned till hälften i jämförelse med perioden 1965-1970. Det är också ungefär hälften av vad jämförbara industriländer har klarat under senare år. Om tillväxten i vår ekonomi under resterande år av 1970-talet skulle bli densamma som under 1960-talet, innan vår ekonomi började stagnera, skulle detta innebära att antalet sysselsatta år 1980 grovt räknat ökade med ytterligare omkring 120 000 personer. Det är helt uppenbart att vi inte står inför någon långsiktig, strukturellt betingad syssåelsättningskris under 1970-talet. Däremot kan vi få svårigheter på grund av oklok regeringspolitik och naturligtvis till följd av konjunkturutvecklingen, men det är en helt annan sak. Talet om att vi av något slags inbyggd nödvändighet måste öka den offentliga sektorn för att klara sysselsättningen saknar grund. Det är medborgarnas efterfrågan som skall vara avgörande för hur den offentliga sektorn skall utvecklas, t.ex. hur medborgarna värderar varor i förhållande till service och hur de värderar offentliga behov i förhållande till enskilda. Att utgå ifrån att den offentliga sektorn totalt och allmänt skall växa för att vi skall klara sysselsättningen är förtjänt av att kallas ett slags dårskap, som dessutom kan bli självuppfyllande. De skattehöjningar som krävs för att finansiera statens och kommunernas tillväxt måste bäras av de enskilda människorna. Vi måste konsumera mindre och sysselsättningen försvagas, vilket med samma resonemang leder till nya krav från stat och kommun, osv. Nej, en god sysselsättning är resultatet av — och kan endast skapas av —- framgångsrik ekonomisk politik och en likaledes framgångsrik näringspolitik. Värdet av ekonomisk tillväxt ifrågasätts i dag från olika håll. Nolltillväxtsamhället framställs allt oftare som ett ideal. En särskild livskvalitet skulle följa av sig själv. Men arbetslöshet och standardsänkning skapar inte livskvalitet. Strävanden efter ökande immateriella värden är nog en självklar del av utvecklingen och står knappast heller i motsatsställning till kraven på materiell tillväxt och ökad produktivitet. Vi måste sätta mera rättvisande pris på miljö, medinflytande och valfrihet, men dagens och morgondagens problem kan vi inte lösa genom att återgå till gårdagens samhälle. Om vi kan klara uppgiften att hålla en god tillväxt i ekonomin kan arbetslösheten hållas vid ett minimum, nya reformer finansieras och skatterna sänkas. Näringspolitikens viktigaste uppgift för de närmaste åren är därför att skapa tillväxt i ekonomin. Jag skall inte, herr talman, ta upp tid med den långa lista av krav som framförts från moderata samlingspartiets sida, endast understryka ett, att den viktigaste uppgiften för en ny och i verklig mening aktiv näringspolitik är att satsa på de mindre företagen. Vi bör kunna hjälpa de mindre företagen att utveckla export. De behöver också få bättre möjligheter till resultatutjämning. Deras möjligheter att skaffa riskvilligt kapital måste ökas. Deras möjligheter att få del av AP-fondens lånegivning måste också ökas. Konjunkturinstitutet karakteriserar i sin rapport sin bedömning som behärskat optimistisk. Jag vill då tillägga att hur vi klarar de närmaste åren beror i ovanligt hög grad på den politik vi själva väljer att föra. Så till vad herr Löfgren sade, herr talman, — ett tillbakavisande av konstateranden från moderaternas håll att Hagauppgörelsen lett till ökade kostnader för kommunerna. Jag tror inte att vi skall ta det tillbakavisandet så allvarligt, för inte kan väl herr Löfgren förneka att Hagauppgörelsen leder till ökade kostnader för kommunerna. Slutligen, herr talman, vill jag säga något i anledning av den kommunaldemokratiska debatt som en liten smula överraskande kom till stånd tidigare i eftermiddag. Vi har i vårt land i fråga om den kommunala demokratin en på många sätt unik och värdefull tradition. De senaste 30 åren har emellertid i många hänseenden inneburit en försvagning av den kommunala självstyrelsen. Det finns flera orsaker till det. Statsmakternas ökade benägenhet att styra även lokal och regional samhällsverksamhet har fått till följd begränsningar i den kommunala självbestämmanderätten. Det förtjänar att nämnas att den statliga regleringen av kommunal skolpolitik eller kommunernas hantering av markoch bostadspolitiken har lett till en långt driven centralisering. Därtill, och det är kanske det viktigaste på det här området, har kommunsammanläggningarna inneburit totalt förändrade förutsättningar för lokalt politiskt arbete. Den socialdemokratiska regeringen har handlagt dessa omfattande sammanslagningar på ett okänsligt och för den kommunala demokratin otillfredsställande sätt. Den politiska oppositionen har i koncentrationsprocessens olika faser och delar markerat uppfattningen att sammanläggning av kommuner bör ske endast när och om berörda kommuner så önskar och i former som kommunerna själva har beslutat. Vi i moderata samlingspartiet har motsatt oss vissa sammanläggningar. Många människor känner i dag främlingskap inför politiken och dess resultat. Vi kan naturligtvis inte stå passiva inför en sådan utveckling, och från vår sida har framförts många olika krav. Vi har begärt en snabb utredning och utvärdering av kommunsammanslagningarnas effekter. Vi har begärt besked av kommunministern om att ytterligare nya sammanläggningsfrågor inte kommer att aktualiseras. Vi har många gånger — sedan ganska länge — tagit upp frågan om kommundelsråd. Vi har fört fram frågan om den kommunala nämndorganisationen, där ett första steg har tagits genom möjligheten att inom sociala centralnämndens ram inrätta distriktsnämnder. Den kommunala demokratins funktionssätt är naturligtvis ett mycket viktigt spörsmål. Det är värdefullt att det finns en så pass god enighet inom oppositionen som det finns på detta område, och det är, herr talman, naturligtvis också både viktigt och värdefullt att frågan kom upp till behandling i den allmänpolitiska debatten.
Herr talman! Jag finner det angeläget att i varje fall kommentera herr af Ugglas uppgifter. Han ville inte ta mina bestämda avståndstaganden på allvar, därför att han menar att jag inte kan bestrida att Hagauppgörelsen innebär ökade kostnader för kommunerna. Ja, det har vi fått höra i alla möjliga olika sammanhang. Men i synnerhet moderaterna glömmer alltid att tala om att Hagauppgörelsen samtidigt innebär att vi har fått en utfästelse från löntagarorganisationernas sida att de är beredda att avräkna de sociala kostnader som vi på detta sätt påför såväl privata arbetsgivare som kommuner vid avtalsförhandlingarna. Om herr af Ugglas och övriga moderater hellre vill räkna med en högre löneökning i den kommunala budgeten —- en summa som alltså är obekant — än att redan i förväg få en sådan här utfästelse är det givetvis moderaterna obetaget att göra detta. Men en realistisk bedömning säger att det är helt likgiltigt om man kallar en kostnad som man har för löntagarna för avlöning, arvode, ersättning eller social avgift. En helt annan sak är om man i efterhand, sedan avtalsförhandlingarna slutförts, påför arbetsgivarna en avgift som går till helt annat ändamål i statens budget än till det här avsedda. Skulle det varit fallet skulle jag kunnat förstå resonemanget, men något sådant har vi vägrat gå med på enligt Hagaöverenskommelsen.
Herr talman! Det ena vet vi, det andra återstår att se. Vi vet att Hagauppgörelsen lett till höjda kostnader för kommunerna, något som redan kommit att spela en stor roll under kommunernas budgetarbete under hösten. Att den också skall leda till en sådan dämpning av de kommunala kostnaderna som herr Löfgren hoppas är naturligtvis en förhoppning som vi alla kan dela, men det är ju ändå en skillnad mellan det vi vet och det vi ännu så länge får hoppas på.
Herr talman! Herr af Ugglas prutade något på sin säkerhet. Men moderaterna påstår ändå att löftet från löntagarhåll tydligen i realiteten inte är av någon betydelse. Jag förstår inte att man i propagandan från arbetsgivarhåll inför en kommande uppgörelse på detta sätt avsäger sig denna utfästelse. Det är detsamma som att säga till löntagarna att de visserligen har lovat socialdemokraterna och folkpartiet att avräkna de avgifter det gäller vid de kommande löneförhandlingarna men att moderaterna lovar att de inte behöver göra detta. Ni kan ju försöka övertyga svenska folket om att ni på detta sätt medverkar till en lugn avtalsuppgörelse och till en kamp mot inflationen För mig är det dock en gåta hur ni kan göra detta. I verkligheten kommer det givetvis att framstå mer och mer klart hur falskt ni framställer Hagauppgörelsen.
Herr talman! Går inte herr Löfgren nu ändå kanske litet långt i sin försäkran att två politiska partier i en uppgörelse kan binda arbetsmarknadens parter? Riktigt den innebörden och karaktären har inte uppgörelsen bland vingade fjärilar på Haga.

Herr talman! Denna allmänpolitiska debatt har i mycket handlat om energi och om ekonomi och övervinster. I går lade regeringen fram förslag om ytterligare åtgärder med anledning av vinstutvecklingen under 1974. Detta år kommer att vara ett mycket gynnsamt år för det svenska näringslivet. Industriproduktionen ligger stort över 1973 års nivå. Prisutvecklingen för svenska exportvaror har varit mycket gynnsam. Samtidigt har kostnadsutvecklingen i Sverige varit förmånligare än i flertalet andra länder. Denna utveckling har inneburit avsevärda ökningar av vinsterna för i stort sett hela det svenska näringslivet. Mot bakgrund av den allmänna prisdebatten om företagsvinsterna och av debatten här i dag finns det anledning att påminna om de delade meningar som fanns förra året mellan socialdemokratin och de borgerliga om den ekonomiska politiken. Förra året var som bekant också valår. Men just det förhållandet att vi i dag har diskuterat näringslivets höga vinster gör att politiska ambitioner och ansatser att framställa dessa vinster som ännu högre bör plockas fram för ett omnämnande, om jag så litet försiktigt får uttrycka saken. Socialdemokratin hävdade under hela förra året att den svenska industrin kunde räkna med goda utsikter och resultat under såväl 1973 som 1974. Vi talade om för människorna att Sverige hade en i grunden god ekonomi. De borgerliga hävdade motsatsen. Den svenska ekonomin är dålig, och den kommer att bli ännu sämre om socialdemokratin sitter kvar i regeringsställning — det var den samlade borgerlighetens uppfattning i valrörelsen för nu något mer än ett år sedan. Den borgerliga kritiken mot regeringens ekonomiska politik gällde nämligen i stor utsträckning vad man på borgerligt håll kallade den låga lönsamheten i näringslivet. Från socialdemokratiskt håll pekade vi på konjunkturförbättringen och uppgången av lönsamheten. Men de borgerliga och näringslivets organisationer fortsatte att föra fram sina en Nr 114 . EET EASTERN 3 Onsdagen den av att vi hade ett dåligt näringslivsklimat i vårt land. Människorna skulle 6 hovember 1974 bibringas uppfattningen att näringslivet hade stora lönsamhetsproblem, som gick ut över sysselsättningen. Det var en gammal konservativ taktik, — Allmänpolitisk som främst centerpartiet använde i valrörelsen. Med hjälp av männis = debatt sidiga krav på lättnader för företagen. Den borgerliga propogandan var avsedd att ge svenska folket ett intryck kornas välmotiverade rädsla för arbetslöshet skulle företagsägarnas vinster ökas. Företrädare för näringslivets organisationer klagade bittert över den dåliga lönsamheten och önskade i samma andetag en ny regering. Svensk industri tar stryk utomlands, sade Svenska företagares riksförbund med många medlemmar bland de borgerliga ledamöterna i denna riksdag. Andra talade om att djup depression skulle sprida sig i landet om socialdemokratin vann valet. Företagarna har förlorat framtidstron, sade man vidare. I detta svartmålningsklimat lovade centern företagen befrielse från vissa skatter och avgifter. Det jag här har skildrat mot bakgrunden av dagens debatt om övervinster och ekonomi är egentligen centerns faktiska bedömning av konjunkturer och av näringslivets lönsamhet under 1973 och 1974 —- den bedömning som centern hade under valrörelsen förra året. I sommar har vi sett hur det gick för det svenska näringslivet under fjolåret. Den ena företagsgruppen efter den andra har redovisat allt högre vinster för 1973. Så här efteråt har näringslivet betecknat 1973 som ett av de allra bästa åren för svensk industri sedan andra världskriget. Det år då de borgerliga partierna och näringslivsrepresentanterna klagade över bristande lönsamhet och krävde lättnader blev alltså — när boksluten var klara — ett av de allra bästa åren för industrin. Och lönsamhetsutvecklingen under 1974 har, som vi redan känner till, blivit ännu bättre. 1974 års vinster blir på många håll rekordhöga. Men när vi gör detta konstaterande, låt oss då se vad centerns förslag och bedömningar hade kunnat leda till, om de hade fått ligga till grund för beslut. Centerns medel för att skapa nya jobb var ju hela tiden: Öka lönsamheten i företagen — sänkt arbetsgivaravgift för vissa områden, ingen arbetsgivaravgift för nettoantalet nyanställda i tre år, hundratals miljoner i höjda bidrag! Dessa förslag, som centern kom med förra året, skulle ha fått genomslagskraft just i år, 1974. Centerns bedömning var uppenbarligen att lönsamheten 1974 skulle bli så dålig att företagen skulle behöva lättnader och bidrag. Från socialdemokratiskt håll hävdade vi motsatsen. Vi sade: Företagen behöver inga lättnader och bidrag. Vi framhöll vidare att högre lönsamhet i företagen inte automatiskt ger fler sysselsatta. Centerns förslag om att öka de redan höga vinsterna skulle knappast ha givit ett enda nytt jobb utan bara inneburit ännu högre bolagsvinster. Nu vet vi att 1974 års vinster som sagt blir rekordhöga, och detta utan av centern föreslagna lättnader och bidrag. Hade dessa förslag om 113 lättnader och bidrag blivit beslutade, så skulle de bara ha inneburit ökade förmåner till aktieägarna på skattebetalarnas bekostnad. Nu kräver centern höjd bolagsskatt för 1975. Jag kan inte se detta förslag på annat sätt än så att man nu erkänner sin felbedömning och att man nu försöker sopa igen spåren av sina ekonomiska bravader under valrörelsen. Men nog är det tvära kastningar alltid. Och det är nästan så att man litet vänligt skulle vilja säga att det var tur för centerns egen skull att man inte vann valet. För hur skulle man ha gjort med sina vallöften och ökat företagens lönsamhet för 1974 och därmed medvetet eller omedvetet ha tvingats att föra en totalt felaktig ekonomisk politik detta år? Det verkar vid en närmare granskning som om centern har kommit alldeles i otakt. År 1973 ville centern förbättra lönsamheten under 1974, trots att man då kunde räkna med god vinstutveckling detta år. Nu, 1974, vill centern höja bolagsskatten för 1975, trots att vi i dag inte vet hur vinstutvecklingen kommer att bli 1975. Regeringen har för sin del sagt att eventuella åtgärder för 1975 kommer att övervägas först när vinstoch konjunkturutvecklingen under nästa år bättre kan bedömas. Men centern väntar inte på en sådan bedömning utan lägger fram sina förslag med hänsyn till den rådande debatten. Jag vill, herr talman, något beröra de höga företagsvinsterna ur en annan synvinkel. Vinstutvecklingen under 1974 har föranlett två förslag från regeringen - det av vårriksdagen antagna förslaget om den 20-procentiga avsättningen till arbetsmiljöfonderna, och det i går framlagda förslaget om ytterligare en 15-procentig avsättning till särskilda investeringsfonder. Inget av förslagen påverkar förmögenhetsfördelningen mellan kapital och arbete. Genom båda förslagen — främst genom arbetsmiljöfonderna —- får löntagarna inflytande över företagens investeringar. Båda förslagen skapar vissa restriktioner för aktieutdelningen. Företagen — men således inte aktieägarna — får behålla de höga vinsterna. Förslagen innebär att vinsterna skall användas till investeringar och inte till aktieutdelning. Men det sker inte några ingrepp i förmögenhetstillväxten, och naturligtvis måste vi då från socialdemokratiskt håll säga följande: Varken socialdemokratin eller fackföreningsrörelsen kan acceptera en utveckling, som innebär att kapitalägarna ensamma tar hand om de stora vinsterna och att kapitalägarna blir rikare och rikare. Löntagarmedverkan i kapitalbildningen måste därför byggas upp, och stora vinster skall självfallet inte bara förbehållas aktieägarna. De anställda skall i kraft av sin arbetsinsats också ha sin rättmätiga del. Att höja bolagsskatten löser ingalunda detta problem. Centerns tal om bolagsskatterna är ett försök att ändra fördelningen mellan olika kapitalägare, men inte ett försök att ändra på fördelningen mellan kapital och arbete. Ur löntagarnas synpunkt är det självfallet inte oviktigt — och jag vill gärna starkt understryka detta — att arbetet för bättre arbetsmiljö får den skjuts som arbetsmiljöfonden på två miljarder kommer att utgöra. Tvärt om är detta en god utgångspunkt att kräva miljöförbättringar som de anställda tidigare icke haft. Inte heller är det ointressant att löntagarna får ett inflytande över utbyggnad av industrin och över lagerinvesteringar. Det viktiga är tvärtom att vi har dessa resurser och att människorna ute på arbetsplatserna nu fått en tryggare ställning och en ökad makt. Händelserna t.ex. i Stockvik och vid SAAB i Linköping visar hur viktigt det är att löntagarna direkt kan gripa in och påverka förhållandena på arbetsplatsen. Detta har blivit möjligt genom den lagstiftning som socialdemokratin och fackföreningsrörelsen drivit igenom. När vi först tog upp denna fråga svarade man från borgerligt håll med att hänvisa till företagens lönsamhet. Det blir inte bättre av att ni sade detta under ett av de minst vinstrika år som svenskt näringsliv någonsin har haft. Nu säger ni ja — det skall erkännas - men det är sedan reformernas grund har lagts av arbetarrörelsen. På detta sätt har ni alltid gjort — ni har liksom kommit efter. Det avgörande är dock att i debatten om ekonomi och vinster kunna konstatera att de anställda inte har några möjligheter att bestämma över vinster som läggs kvar inom företagen hos aktieägarna. Löntagarna måste därför tillförsäkras del av själva förmögenhetstillväxten i företagen. Detta blir, herr talman, en angelägen fråga under den närmaste tiden. I förslaget till nytt partiprogram har socialdemokratin också deklarerat sin vilja att angripa denna fråga, och tillsammans med fackföreningsrörelsen skall vi också klara detta.
Herr talman! Herr Peterson i Nacka och statsrådsberedningen gör en historieskrivning som tarvar en del kommentarer. Han tecknar en bild av den gångna högkonjunkturen som verkligen bör nyanseras.

Genomgående för regeringen har varit, alltifrån högkonjunkturens extra avskrivningsmöjligheter till den aktuella s.k. Hagauppgörelsen, att främja kapitalintensiteten i företagen. Vi menar att detta kan man inte hålla på med i längden utan att det får beklagliga sysselsättningspolitiska konsekvenser. När herr Peterson i Nacka här talar om att vi föreslår en höjd bolagsskatt utan att veta vad vinsten blir, kan mot detta ställas att regeringen arbetar för att höja en arbetsgivaravgift som slår generellt helt oberoende av om det finns en vinst eller inte. Bolagsskatten är selektiv på det sättet att den ändå drabbar de företag vilka har en vinstkapacitet som kan tas i anspråk.

Herr talman! Jag lade märke till att herr Åsling i sitt inlägg bekräftade att centerpartiet under 1973 hade framfört förslag som skulle ha inneburit ökade vinster för företagen under detta år. Ett av de förslagen var befrielse från löneskatt under tre år för alla företag, stora som små, för den del av lönesumman som svarade mot nettoökningen av antalet anställda. Men vad hade det förslaget fått för effekt i praktiken, om det hade genomförts? Jo, det hade inneburit att stora och redan vinstgivande företag —-1. ex. Volvo, LM Ericsson, Saab och andra — tack vare centerns förslag skulle ha fått icke obetydliga ytterligare vinster. Detta förnekade inte heller herr Åsling. Det kan också tas som ett gott exempel på den bärkraftteori som herr Åsling alldeles nyss talade om. Låt mig tillägga att ni ju framförde detta förslag under hösten 1973, då ni måste ha varit medvetna om de stora vinstökningar som höll på att uppstå i det svenska näringslivet.
Herr talman! Det måste vara ett absurt missförstånd när herr Peterson i Nacka säger att jag har bekräftat att en lindring av löneskatten skulle ha som motiv att öka vinsten i företagen. En lindring av löneskatten, alltså en sänkning eller en begränsning av uttaget av arbetsgivaravgift, innebär för det första, herr Peterson, att ökade resurser ställs till arbetsmarknadsparternas förfogande att förhandla om. För det andra innebär det — och det var motivet för centerns förslag, som hade en klart sysselsättningspolitisk inriktning — att företagen skulle få möjligheter att öka sysselsättningsgraden i ett konjunkturläge där detta var speciellt intressant.
Herr talman! Det är där vi hävdar motsatsen. Att för redan vinstgivande företag späda på med ytterligare vinster hade inte betytt ett enda nytt jobb. Ett vinstgivande företags lust att anställa ny arbetskraft beror på att verksamheten går framåt, att orderböckerna fylls, att företagets varor efterfrågas, den lusten beror inte på ytterligare lättnader och bidrag. Centerns förslag om ren befrielse från löneskatt under tre år för såväl stora som små företag skulle därför ha inneburit högre vinster för stora och redan vinstgivande företag. Förslaget hade icke inneburit någon ökning av personalen.

Herr talman! Herr Helén har mot bakgrund av en redogörelse för det allmänna ekonomiska läget frågat mig hur regeringen bedömer behovet av lättnader i kreditpolitiken. Jag vill inledningsvis erinra om att riksbankens politik enligt grundlagens bestämmelser fastställs av riksbanksfullmäktige. Självfallet måste emellertid riksbankens politik samordnas med regeringens ekonomiska politik och jag skall därför redovisa hur regeringen bedömer kreditpolitikens utformning. Den allmänna ekonomiska utvecklingen medförde att den svenska kreditmarknaden kunde tillåtas att expandera under åren 1971 till 1973. I samband härmed kunde man också tillåta en betydande statlig upplåning i banksystemet med den likviditetsförstärkning detta innebar. Den positiva utvecklingen av handelsoch bytesbalansen i kombination med ett ökat hushållssparande och en mera försiktig utgiftspolitik inom kommunerna utgjorde viktiga betingelser härför. Den förda kreditpolitiken möjliggjorde en betydligt ökad utlåning till näringslivet. De snabbt stigande oljeoch råvarupriserna har emellertid medfört ett betydande omslag i utrikesbalansen. Enligt vad som nu kan bedömas kommer bytesbalansen att försämras med en 7-8 miljarder kronor mellan 1973 och 1974. Samtidigt kommer statens lånebehov att fortsätta att öka och uppgå till inemot 11 miljarder kronor under 1974. Anspråken på kreditmarknaden är således betydande. Framför allt gäller det den s.k. kapitalmarknaden. Omsorgen om valutareserven med dagens perspektiv på bytesbalansen kräver enligt regeringens bedömning en fortsatt stram kreditpolitik. Genom att riksbanken medger upplåning utomlands och på grund av företagens goda vinstsituation synes effekterna av en fortsatt stram kreditpolitik bli begränsade vad avser företagens investeringsverksamhet. Man kan således trots kreditrestriktionerna räkna med stigande industriinvesteringar. I en del fall kan internationell upplåning visserligen medföra högre räntekostnader än vad som skulle varit fallet vid upplåning i Sverige, men för exportföretagen innebär detta endast att de för en del av sina investeringskostnader får betala samma räntor som deras konkurrenter i andra länder. Jag vill inte utesluta att mindre och medelstora företag kan komma att vidkännas vissa svårigheter att finansiera verksamheten. Det är därför av vikt att dessa företag skyddas genom att tillgången på lån genom de olika specialinstituten och genom företagarföreningarna hålls uppe på en tillfredsställande nivå. Sammanfattningsvis bedömer alltså regeringen att lättnader i kreditpolitiken måste bedömas i sitt samband med bristen på balans i utrikeshandeln. Trots åtstramningen synes företagen ändå ha goda förutsättningar att genomföra sina planerade investeringar. Herr talman! För att rationalisera den här proceduren ber jag att få läsa upp också ett interpellationssvar till herr Hermansson och sedan kommentera båda svaren i det inlägg som jag skall hålla. Herr Hermansson har frågat mig om regeringen mot bakgrund av vinstutvecklingen i näringslivet avser att vidta olika åtgärder för att skärpa företagsbeskattningen. Mitt svar är att regeringen har redovisat sin syn på de åtgärder som behövs i detta sammanhang i den proposition som i går lades på riksdagens bord. Beträffande herr Hermanssons konkreta frågor hänvisar jag till denna proposition. Jag har inte för avsikt att utfärda några speciella direktiv till företagsskatteberedningen då de av herr Hermansson ställda spörsmålen täcks av de ursprungliga direktiven. Med detta, herr talman, skulle själva interpellationssvaren vara upplästa, och jag vill som sagt kommentera dem litet närmare. När herr Helén tog upp sin interpellation var det naturligtvis mot bakgrund av den svårighet att få låna pengar som många intressen möter i dag. Jag kan inte undgå att konfronteras med det problemet tämligen dagligdags, och jag förstår att herr Helén i sin egenskap av partiledare också har konfronterats med samma problem. Framför allt är tillgången till kapitalmarknadens s.k. långa pengar en flaskhals som känns särskilt besvärande.

Självfallet måste en sådan enorm underbalans i statens affärer delvis finansieras på kapitalmarknaden. Att klara det med riksbankens sedeltryckeri eller genom affärsbankssystemet skulle onekligen medföra en likviditetsuppladdning som icke är förenlig med den balans och den prisstabilitet som vi allesammans önskar ha i vår ekonomi. Här räcker det inte att säga att den inflation vi i dag bevittnar har något slags karaktär av kostnadsinflation till skillnad mot efterfrågeinflation, en distinktion som de lärda ekonomerna gärna tar i sin mun. Jag har tidigare sagt, när jag haft tillfälle att lägga ut texten efter egna funderingar, att det är fasligt svårt annat än i teorin att göra en sådan uppdelning. Det är självklart att om råvarupriserna stiger och lönerna stiger, så stiger kostnaderna och man behöver ta ut högre priser. Det är kriteriet på kostnadsinflationen. Men den kostnadsinflationen kan icke realiseras, om det inte samtidigt finns en efterfrågan som är beredd att köpa varorna för det pris som kostnadsläget har drivit fram. Vi har inte den situationen i dag att vi ligger med nämnvärda osålda varukvantiteter. Tvärtom är efterfrågan också mycket stark. Inflation är inflation — det är mera en sport för teoretiker att försöka sig på de här distinktionerna. Det är i dag både kostnader och efterfrågan som driver priserna i höjden. Det är alldeles uppenbart att om staten klarar ett budgetunderskott av dagens omfattning i banksystemet, så är det detsamma som en likviditetsförstärkning som skapar ännu mera pengar i förhållande till varumängden och därmed möjligheter att driva priserna ytterligare i vädret. I det läget måste följaktligen staten realisera en del av sitt behov av pengar på den långa kapitalmarknaden och göra det helt enkelt så långt som man anständigtvis kan göra utan att tränga andra seriösa intressen alltför långt i bakgrunden. Det är i den här diskussionen som frågan om utlandsupplåningen har kommit på dagordningen — jag vill minnas att den saken var uppe i dagens inledande partiledardebatt. Nu råder det, som alla känner till — jag sade det också i mitt interpellationssvar — en påtaglig ränteskillnad mellan utlandspengarna och den egna inhemska kapitalmarknaden. Den ränta på 8 1/4 procent som gäller på den inhemska kapitalmarknaden betraktas — och måste betraktas — som synnerligen låg och attraktiv i förhållande till de 10-11 procent som utlandspengarna i dag kostar. Dessutom har man ju —- om man kommer åt den svenska kapitalmarknaden — vissa garantier för att få binda pengarna för en längre tid än vad man har chansen till om man vänder sig ut i världen, där de långa lånen på 15-20 år är till ytterlighet svåra att realisera och där det gärna blir perioder om i bästa fall 5-6 år. Det har i det läget varit ganska naturligt att riksbanken har hänvisat företag som inte har fått rum på den svenska kapitalmarknaden till att låna pengar utomlands. De stretar emot, och jag begriper det, eftersom pengarna där är så mycket dyrare än de är här hemma. Jag vet företagare som på allvar hävdat uppfattningen att staten då borde låna sina pengar utomlands och lämna den svenska kapitalmarknaden åt Sveriges företagsamhet och dess industri, eventuellt åt kommunerna och bostadsbyggandet. Det är lätt att säga, men plöjer man sig djupare ned i det här materialet finner man anledning att göra åtskilliga reservationer. Det är inte så att företagen konsekvent hänvisas till utlandsmarknaden när de behöver låna pengar. En del företag behöver — dessbättre — inte låna pengar, eftersom vinstkonjunkturen varit så god att de är tämligen väl rustade. Men en del företag måste låna, och då har riksbankens ledning i allmänhet sagt att det är rimligt att man varvar ett lån på svensk kapitalmarknad med ett utlandslån och sedan kommer tillbaka och anlitar den svenska kapitalmarknaden efter det att man har anlitat den utländska kapitalmarknaden. En medelproportional mellan de båda räntesatserna måste ändå framstå som fördelaktig i jämförelse med vad konkurrenterna på utlandsmarknaden har att räkna med. Vi har i hög grad internationaliserat det svenska näringslivet. Vi saluför det svenska näringslivets produkter på världens torg i konkurrens med andra nationers företag och bolag. Även om de svenska företagen i rätt stor utsträckning blir hänvisade till utlandet och får lätta upp det hela med ett och annat lån här hemma, är de svenska företagen från konkurrenssynpunkt ändå ganska väl ställda när det gäller kostnaderna för kapitalanskaffningen. Detta utesluter naturligtvis inte att även staten eller kommunerna vid speciella tillfällen och efter särskilda överväganden kan anlita den utländska kapitaloch kreditmarknaden. Men — och detta har jag anledning att understryka — i den mån staten engagerar sig på den utländska kreditmarknaden måste det vara i ringa utsträckning, och engagemanget måste vara av övergående karaktär. Det är en klar skillnad mellan staten och ett privat industriföretag som låntagare på den utländska kreditmarknaden. Det privata industriföretaget kan göra en kalkyl. Om den kalkylen ger vid handen att man har möjlighet att ränta och amortera ett lån som är förhållandevis räntedyrt, så är det riktigt att ta lånet. Statens utgifter ser ut på ett annat sätt. Det är där i allt väsentligt fråga om löner till de anställda, betalning för försvaret, kostnader för pensioner, för undervisning, för rättsvård, för sjukvård och mycket annat. Alla sådana aktiviteter har karaktär av tjänster till allmänheten, och de lämnas inte på sådana premisser att de är räntabla och skapar underlag för någon amortering och avskrivning av räntekostnaderna. Här finns således inte utan vidare den jämställdhet mellan staten och de privata företagen som man kanske vid hastigt påseende föreställer sig. Varje utlandsupplåning från statens sida innebär såvitt jag förstår en kapitalkostnad av ganska permanent karaktär, som inte gärna kan amorteras om man inte skriver ut en ny skatt på medborgarna för att den vägen klara amortering och kapitalkostnad. Kreditpolitikens funktion i konjunkturpolitiken är en annan aspekt av den fråga som herr Helén har tagit upp i sin interpellation. Det finns naturligtvis — det är jag den förste att understryka — ett samband mellan kreditpolitik och konjunkturpolitik och mellan kreditpolitik och finanspolitik. Nu är finanspolitiken, som framgick av vad jag nyss sade, inte stark — vi har en lånefinansiering på 11 miljarder — och den ser inte ut att bli starkare framöver. Med tanke på den konjunktur vi har i dag och den konjunktur som vi kommer att ha under den tid som man rimligtvis kan överblicka är det självfallet att vi har ett väldigt ansvar för hur kreditpolitiken utformas. Riksbanken har varit relativt stram i sin behandling av de kredittagarintressen som man mött. Framför allt gäller detta affärsbankernas anspråk på att få expandera sin likviditet. Jag tror att den stramheten är ytterligt befogad mot bakgrunden av dagens konjunkturläge som fortfarande präglas av en högkonjunktur och mot bakgrunden av den finanspolitiska situation som jag nyss här beskrev. Detta var i korthet — det är möjligt att jag kommer tillbaka till frågan ytterligare — några kommentarer till det relativt korta svar jag gav herr Helén. Jag vill också ge en mera allmän kommentar till det svar jag gav till herr Hermansson. Propositionen nr 177, som lades under gårdagen, är ju svaret på herr Hermanssons fråga. Den propositionen innebär att vi tar av det svenska näringslivet en och en halv miljard som skall läggas till de tidigare två miljarderna som vi tog av näringslivet för miljöinvesteringar. Det är således 35 procent utav vinsten efter bokslutsdispositionerna men före skatt och utdelning. Vad som sedan är kvar när man tagit av dem de här 35 procenten är, som sagt, det som går till kommunerna och till staten i form av skatt och till utdelning till aktieägarna. På den bit som är kvar tar man mellan 53 och 54 procent i form av skatt. Det är stat och kommun som delar på detta. De återstående 45, 46 eller 47 procenten har aktieägarna att dela på. Den delen kan man dela ut, och man kan naturligtvis låta bli att dela ut den om man sitter i det läget att man vill konsolidera företaget. Då kan man göra den konsolideringen med — som det brukar heta — beskattade pengar. Nu har vi försökt avväga hur det här skulle verka för företagsamheten i vårt land betraktat som ett kollektiv. Som utgångspunkt har vi haft resultaten vid boksluten 1973 för den svenska företagsamheten, resultat som bl.a. byggde på 1972 års arbetsresultat. Vi har räknat fram utvecklingen med en rimlig procentsats, och från de utgångspunkterna har vi skrivit vår proposition. Detta innebär i stort sett — och det har varit en av utgångspunkterna —- att man inte genom denna proposition från aktiebolagen och företagen skulle angripa det kommunala skatteunderlaget och inte heller det statliga skatteunderlaget. Vi anser att både stat och kommun behöver den skatt som vi tagit in under 1973. Följaktligen har det varit en av utgångspunkterna. Om jag tar företagsamheten som ett kollektiv blir den logiska följden den att man bör kunna hålla ungefär den utdelning som man höll under de år som kanske inte var särdeles lysande. De var dock inte så dåliga att de förtjänar beteckningen ”förlorade år”, som jag vet att både herr Helén och herr Bohman svänger sig med. Jag vill nog betrakta dem som ganska normalbetonade, kanske litet i underkant. Samma utdelning borde det alltså kunna bli även vid det här tillfället — det är att betrakta som en grov kollektiv beräkning. Vi har lyckats komma fram till den som jag tycker ganska rimliga kompromissen. Motivet för den här propositionen har ju framför allt varit att tillgodose vårt behov av att bygga ut industrins produktionsoch konkurrenskraft. Jag tror att det av många skäl är till stor fördel för samhället om vi kan göra det. Särskilt angeläget synes detta vara just nu inför det perspektiv i bytesbalansen som vi alla tycks vara eniga om — ett sving på 8 miljarder kronor från ett överskott på drygt 4 miljarder till ett underskott på närmare 4 miljarder utgör en allvarlig varning för framtiden. Och jag kan inte se några andra möjligheter att komma ifrån detta problem än att de svenska företag som via exporten saluför sina produkter på världsmarknaden får sådana ökade resurser att exporten kan öka och därmed balansera det underskott som vi i dag har, bl.a. på grund av den kraftiga höjningen av oljepriserna. Detta är naturligtvis inte hela sanningen — det tarvas också, som mycket vältaligt understrukits i dag från denna talarstol, en kraftig insats för att hushålla på ett annat sätt än hittills med denna dyra importvara. Hur frestande det än vore att följa herr Fälldin och dra in dessa pengar till statskassan har jag vid noggrann eftertanke funnit att jag inte vågar falla för den frestelsen.

Det andra motivet för gårdagens proposition är att genom det här förslaget har vi tagit det principiellt viktiga andra steget med de anställdas inflytande på själva produktionsplaneringen. Vi tog väl det första steget när vi införde miljöfonderna, men då gällde det på något alldeles särskilt sätt, tyckte jag, de anställdas egna pengar — det var deras egen arbetsmiljö som skulle bättras på med dessa pengar. Nu är det sagt i propositionen att i varje framställning till regeringen skall ligga ett utlåtande från företagsnämnden om hur den ser på företagens produktionsplanering.

Dessutom kan produktionsplaneringen bli riktigare; det kommer fram nya infallsvinklar, och det är det principiellt nya och riktiga i denna proposition.

Med det har jag också på den här punkten litet utförligare kommenterat det korta interpellationssvar som jag läste upp för herr Hermanssons räkning. Jag skulle därefter, herr talman, vilja övergå till att mera allmänt kom mentera den debatt som har förts under förmiddagen, och jag vill gärna börja med några reflexioner kring det ekonomiska läget. Vi har nu fått — det passade bra just i dag — konjunkturinstitutets rapport som väl skall vara den mest kvalificerade bedömningen av läget. Med all respekt för andra institut som gör ekonomiska framtidsprognoser så har ändå konjunkturinstitutet utan tvivel det bästa och solidaste underlaget för sina prognoser. Det konstateras i denna rapport att i Västeuropa, som är vår stora handelspartner, hade man trots allt en tillväxt i nationernas produktionsresurser, den s.k. bruttonationalprodukten, med 2,5 procent från 1973 till 1974. Jag tycker det är en mycket tillfredsställande slutsats man här drar. Man bygger på statistik från OECD som samlar in uppgifter från de olika nationerna och examinerar dem. Vårt land har inom parentes sagt varit utsatt för den examinationen från internationella fondens sida under den senaste veckan. I början på detta år var situationen ganska bedrövlig. Optimismen var totalt försvunnen. Det var pessimismen som härskade över alla utlåtanden som gjordes i västvärlden ute i Europa. När man nu ändå kommer fram till att vi har en tillväxttakt på 2,5 procent 1974 är det trots allt en radikal förbättring — det är ingen diskussion om det. Man säger också att även nästa år — här är man naturligtvis inne på litet mera osäker mark när man bedömer läget 1975 — bör Västeuropa rimligtvis kunna räkna med en t.o.m. något bättre ökningstakt. Den väntas nämligen ligga mellan 2,5 och 3 procent. För USA är prognoserna sämre. Ingen vågar väl göra några fasta bedömningar om vad som kommer att hända i det stora landet under 1975. Det är möjligt att den allmänna opinionens utslag i det val som vi nu kan avläsa ger något mer av stimulansförpliktelser för dem som skall sköta ekonomin än om pendeln hade slagit åt andra hållet. I USA ligger tillväxten något lägre än i Västeuropa. Vad som är intressant är att man i Norge, som under senaste tiden har seglat upp som en av våra allra viktigaste och mest väsentliga handelspartner, räknar med en kraftig ökning inte bara i år utan även under 1975. Detta är bl.a. betingat av att Norge numera är en oljeproducerande nation. I sin långtidsprognos har man där satt tillväxtsiffran till 6 procent under nästa år. Detta ger ju, herr talman, en annan, mer tillfredsställande och lugnande bild än de publicistiskt dramatiska inslag i debatten som vi allesammans har upplevt under de senaste månaderna. Sådana skildringar ger naturligtvis alltid författaren den personliga tillfredsställelsen att om han är tillräckligt dyster, pessimistisk och alarmerande så kan han vara säker på kraftiga rubriker i tidningarna och god plats i massmedia, därför att det är ju sådant som räknas till sensationerna. Tyvärr har talet om en återgång till 1933 och 1932 även en risk med sig. Spottar man länge på en sten blir den våt, och spottar man stort och mycket blir den ännu våtare. Följaktligen kan man riskera att en i övrigt normal utveckling påverkas i negativ riktning genom de alarmrapporter som utifrån behovet av dramatisering så ofta presenteras. De mera sansade bedömarna tar ju avstånd från detta. Jag tycker att de siffror som jag hade tillfälle att redovisa är verifikationer på att det förekommit betydande överdrifter bland de stora rubrikerna under de senaste månaderna. Det problem jag ser framför mig — jag försökte fundera över detta — är den inbyggda konflikten mellan prisstegringen, arbetslösheten och, den tredje faktorn, bytesbalansen. Naturligtvis har oljekrisen satt den tredje faktorn i förgrunden på ett alldeles särskilt sätt. Det är ett faktum att bytesbalansen har blivit det stora och avgörande problemet för många nationer och därmed naturligtvis en internationell angelägenhet. Vi har nationer i Europa som i dag dras med sociala oroligheter på gränsen till revolutionära yttringar, vare sig de har karaktären av kommunism, fascism eller militarism.

Man har ingen anledning att misstänka de ledande regeringarna för att kallblodigt önska arbetslöshet eller prisstegring. Men de kan försätta sig i en nationell ekonomisk situation där det blir ofrånkomliga följder av situationen som den är. Vi har problemet med kapitalströmmarnas förändring. 50-60 miljarder dollar som går till arabstaterna, dessa relativt underutvecklade nationer som enligt vad varje människa begriper inte har fysiska möjligheter att använda pengarna på ett vettigt sätt. Problemet är ju att få den s.k. återgången av pengarna just till den västvärld som har de största möjligheterna att sätta dem i rörelse och sätta dem i rörelse på ett sätt som vi har varit vana vid i fråga om avkastning och ekonomisk tillväxt. Det här ger problem av internationell karaktär, och för dagen är åtskilliga av de intellektuella människor i världen, som kan detta område, sysselsatta med att få fram en lösning. Rimligtvis bör man kunna få fram en lösning. Jag kan inte tänka mig att de oljeproducerande länderna har något intresse av att se pengarna ligga oräntabla. De vill naturligtvis ha avkastning på dem, och den enda platsen där de kan få avkastning är i de utvecklade industriländerna. Den kapitalkostnad som numera uppträder men tidigare inte fanns är naturligtvis en belastning för industriländerna. Den kapitalkostnaden gäller det att komma till rätta med, och i det långa loppet finns väl en rimlig chans till detta. Men övergångsvis blir det självfallet problem, och dessa problem kan måhända medföra — man får alltid ta den risken — en viss skrämsel eller rädsla som utlöser sig i en överdriven stramhet i den ekonomiska hanteringen av nationens angelägenheter. Då kan naturligtvis arbetslöshetsproblemet uppstå — jag talar nu om de stora länderna. Men, det har jag sagt tidigare, vi lever nu inte i en tid där en statsledning — den må ha vilken politisk färg som helst — kan nonchalera sådana problem som sysselsättning, arbete respektive arbetslöshet. Det tycker jag ger en viss trygghet när man ser på detta i det längre perspektivet. Konjunkturinstitutet tycks också ha ungefär samma uppfattning som jag här står och gör mig till tolk för. De räknar med att man måste komma fram till någon rimlig kompromiss. Konjunkturinstitutet säger ju i sin rapport att i vart fall bör man senast under andra halvåret 1975 kunna räkna med en ny uppgång i den internationella konjunkturen. Jag skall också säga något om förhållandena i vårt eget land, även om det tidigare i dag i allt väsentligt har refererats av statsministern. Vår BNP-ökning beräknas, trots oljekrisen, under innevarande år till 3 procent. Det är inte så illa när man tänker på det specifika problem som oljekrisen utgjorde. Dessa 3 procent är beräknade från den s.k. användningssidan. Räknar man från produktionssidan — och det finns lika starka skäl att göra det — är ökningen av BNP 4 procent för år 1974. Vi har en privat konsumtionsökning, eller låt mig kalla det för en levnadsstandardstegring, på 4 procent under 1974. Vi har kommit så långt fram på året att det finns anledning att tro på dessa prognoser. Den volymmässiga exportökningen beräknas under innevarande år till 5 procent. Värdemässigt blir den naturligtvis mycket större, men det är den volymmässiga ökningen som är intressant. Fortfarande är följaktligen vår utrikeshandel en mer aktiv sektor i nationalräkenskaperna än de flesta andra sektorer. Jag är den förste att understryka att vi har en hög prisstegringstakt. Den ligger på 9,8 procent om jag räknar från september månad i år och bakåt i tiden till september månad 1973. Det är ju i tolvmånadersperioder vi brukar räkna. Jag vet att det finns prognoser på att prisstegringen kommer att uppgå till 12 procent i år. Jag har ingen egen uppfattning om det, utan kan bara referera till de senaste tolv månadernas prisökning på 9,8 procent. Det är en hög prisstegring men sett i det internationella perspektivet den näst lägsta bland de 15 nationer som registreras inom OECD. Vi har en ökning i industriproduktionen på 6 å 7 procent och en lika stor ökning av industriinvesteringarna, men vi har som jag nyss nämnde problemet med bytesbalansen, och det problemet är inte ur världen i och med år 1974. Det kommer att hänga kvar under 1975 och utgör naturligtvis ett varningens tecken på väggen Dess bättre har vi under vad herr Bohman kallade de förlorade åren skaffat oss en god valutareserv. Låt mig för ordningens skull korrigera en gammal siffra. Så sent som i maj månad i år, när vi diskuterade dessa frågor, trodde vi att tillväxten i den svenska ekonomin under 1973 skulle uppgå till ca 1,7 procent, och det var naturligtvis dåligt. Jag föreställer mig att det är den siffran som ligger i bakgrunden när herr Bohman på sitt elegant teoretiska sätt har räknat ut hur många miljarder kronor vi har gått miste om genom att tillväxten varit så dålig. När vi nu några månader senare korrigerar siffran 1,7 procent och kommer fram till att tillväxttakten varit drygt 3 procent, så håller inte talet om år 1973 som ett förlorat år. Kanske gäller det inte heller år 1972, eftersom tillväxten i den svenska ekonomin då uppgick till ett par procent plus att vi genomförde en ordentlig arbetstidsförkortning. Samtidigt kan vi under åren 1972 och 1973 konstatera att vi i personer räknat haft en högre sysselsättning än t.o.m. under högkonjunkturåren 1969 och 1970. Detta är emellertid saker som har passerat, och jag skall därför inte lägga ut texten mer om detta. Men eftersom jag själv har stått här i kammaren och talat om det lägre procenttalet på 1,7 må jag väl kanske ha rätt att korrigera mig själv. Den valutareserv som vi har byggt upp under åren har gett oss en viss trygghet. Håller vi huvud och nerver i styr och sköter politiken med försiktighet och förutseende, så är valutareserven fortfarande så pass stor att vi kan sova relativt tryggt om nätterna, inte bara i år utan även år 1975. Framför allt har ju finansministern ett rykte om sig att göra det. Vår produktionsoch exportkraft är fortfarande stark. Leveranserna under september månad i år ligger 31 procent över leveranserna i september i fjol. Orderingången i september månad i år ligger 28 procent högre än motsvarande månad i fjol — visserligen i löpande priser, men det innebär ändå en tillfredsställande bild av aktiviteten. Jag vågar också säga att sysselsättningen är god — kanske t.o.m. glädjande god. Med reservation för den säsongssvängning vi alltid har att räkna med framför allt för vissa grupper av anställda under vintern har vi anledning att hoppas på god sysselsättning under framförliggande halvår. Har sedan konjunkturinstitutet rätt i att en internationell återhämtning bör inträda senast under andra halvåret 1975 borde en något större optimism prägla debatten än vad vissa inlägg har gett vid handen i dag. Jag vill säga några speciella ord till oppositionsledarna efter att ha avlyssnat deras anföranden, och jag börjar med herr Fälldin.

Herr Fälldin sade vid ett par tillfällen: All jordbruksjord till produktionen! Jag tror att ett litet mer dämpat tonläge inte skulle misskläda honom. Med de spannmålsoch animaliepriser vi har i dag är den jord som lämpar sig för jordbruk i vårt land under produktion och kommer att vara det. Varje lantbruksnämnd kan i denna dag verifiera att det ständigt finns köpare till den jordbruksjord som är till salu, och att dessa köpare betalar ett för varje år högre pris på den åkermark som de kan komma över. Det gör de med den jordbrukspolitik som vi för i dag och som herr Fälldin klandrar. Jag skulle stillsamt vilja fråga: Vad menar egentligen herr Fälldin? Skall vi ta upp jordbruk på gamla nedlagda torpställen ute i skogsbygderna — ställen med några tunnland stenig åkerbruksmark? Då får man också vara inställd på att den gamla såskäppan, lien, handräfsan, hästen och vändplogen tas till heders igen. Jag tror inte på den utvecklingen. Nu växer det skog på dessa ställen, och det är ingen förlust vare sig Nr 115 för nationen eller för världshushållet. Människorna kommer att behöva Onsdagen den skogens fibrer — det är jag övertygad om. 6 november 1974 Herr Fälldin har vid flera tillfällen gjort sig till förespråkare för den marknära bostaden. Om folk vill ha och behöver egna hem skall de också — Allmänpolitisk ha möjligheten att skaffa sig det. Nu bor det människor även på slätt — debatt bygden i köpingar, samhällen och städer som är omgivna av jordbruksjord. Om det inte finns någon skogsbacke att placera egna hemmen i tvingas man lägga dem på åkermark. Vägar måste också nödvändigtvis gå över slättbygd så länge det bor människor där som önskar kommunicera med varandra och har behov av hyfsade vägar. Skall man hålla sig med vägar får man även ta den konsekvensen. Men det är inga stora arealer det här är fråga om. Jag försökte att förstå herr Fälldin, men jag misslyckades.

Att råda bot på världssvälten är en fråga om pengar, pengar och åter pengar — pengar till handelsgödsel, till växtoch djurförädling, till bevattningsanläggningar, till kunskap och organisation, till lagerhållning och förvaring. Mott och mal förstöra, står det i Böckernas bok. Råttor och mögel förstör enorma spannmålsmängder ute i världen därför att man inte kan lagra och förvara. Det är där hjälpen skall sättas in i kraft av vår förmåga. Och diskuterar man utifrån de utgångspunkterna — det skulle jag vilja rekommendera herr Fälldin att göra — kan vi bli ense, och då är herr Fälldin inne på en riktigare väg. Herr Fälldin tar upp energifrågorna, och de har haft en enorm betydelse under den tidigare debatten i dag. Priset på energi är lågt, konstaterar herr Fälldin. Man slösar för närvarande med energi, konstaterar herr Fälldin vidare, och följaktligen skall vi ha en ökad energiskatt. Ja, herr talman, jag lyssnade mycket uppmärksamt. Litet originellt är det — man upplever det inte varje dag —- med en oppositionsledare som ställer upp med förslag till högre skatter. Men jag inte bara lyssnade, jag blev också intresserad, herr talman, och får jag litet betänketid skall jag allvarligt överväga herr Fälldins förslag. Jag skall inte bestrida herr Fälldin rätten till upphovsmannaskapet — i varje fall kan vi väl dela på den — om förslaget genomförs. Herr Fälldin tog vidare upp frågan om regionalpolitiken och tyckte väl att han där hade några gamla reminiscenser som han behövde lufta och anklaga regeringen för. Nu har det hänt ganska mycket på det här området. Vi har drivit en lokaliseringspolitik som har varit mycket målmedveten, och den regionalpolitiska propositionen, som signerades av statsrådet Eric Holmqvist, har också gjort en hel del. Det mest effektiva medlet i regionalpolitiken är emellertid den kommunala skatteutjämningen. Jag har i tyst diskretion och blygsamhet serverat riksdagen de där propositionerna, och de brukar sällan orsaka så särdeles mycket of fentlig debatt. Men jag vill påpeka att den kommunala skatteutjämningen faktiskt har inneburit en revolutionerande omställning i avseende på glesbygdskommunernas ekonomi. Jag tror att jag bäst skulle kunna beskriva det genom att ge ett exempel: Man brukar säga att Bergs kommun i Jämtland skulle vara Sveriges sämst ställda kommun ekonomiskt sett om den skulle klara sig själv, och det är nog riktigt. Tack vare skatteutjämningen har Bergs kommun i Jämtland i dag en skattekraft per invånare som är större än Göteborgs och Malmö kommuner har. Överkalix kommun och Pajala kommun i Norrbotten har i stort sett samma skattekraft som Stockholms kommun. Genom de här exemplen får man en förklaring på vad den kommunala skatteutjämningen verkligen betyder och har betytt i detta avseende. Från den här talarstolen har i dag diskuterats frågan om sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. Jag är ständigt lika förundrad över den begreppsförvirring hos talarna som de här båda avgifterna i allmänhet medför. Herr Fälldin talade om att dessa avgifter slår hårt på de arbetsintensiva företagen. Det är en felaktig tankegång. Man säger också att de slår så hårt på kommunerna. Det är en lika felaktig tankegång. Vi har olika typer av företag i vårt land — företag med många anställda och företag med få anställda. Se å ena sidan på en verkstadsindustri, t.ex. LM Ericsson, där de anställda sitter i långa rader och arbetar var och en vid sitt bord, Luxor i Motala eller någon annan sådan industri. Å andra sidan kan vi t.ex. se på en pappersindustri — Korsnäs-Marma, Modo eller Bergslaget uppe i Kvarnsveden. I pappershallen på en sådan anläggning finns det inte så särdeles många mannar eller kvinnor. Men oavsett om det är fråga om arbetsintensiv eller icke arbetsintensiv industri får den ta betalt för sin produktion så att man klarar lönerna till de anställda. Den senare typen av industri har i regel en mycket högre kapitalkostnad för sin maskinpark. De anställdas löner måste betalas oavsett om industrin behöver mer eller mindre folk. Om lönerna i det arbetsintensiva företaget höjs, kan det självfallet medföra problem, men jag har inte hört någon som gråtit över att lönerna stiger i de arbetsintensiva företagen. Man får klara höjningen genom att låta den slå igenom i prissättningen, på samma sätt som i de icke arbetsintensiva företagen. Vad det nu är fråga om är en evalvering av lönesumman i en socialavgift. Denna socialavgift läggs ju in i potten vid avtalsförhandlingarna — det sköter Svenska arbetsgivareföreningen om — och räknas av på det utrymme som i annat fall skulle gå ut i form av löner. Den har exakt samma karaktär som lönen. Fanns inte socialavgiften skulle lönerna höjas i motsvarande grad, ja t.o.m. mera. Man kan anföra det enkla exemplet att ett pålägg av en socialavgift på 4 procent får finansiera en skattesänkning. Som saldo får man då en reell förbättring i samma storleksordning för de löneanställda. Skall de ha samma förbättring via en höjning av sin lön, får man lägga 8 procent på lönen eftersom hälften av vad de anställda får går tillbaka i skatt. Vill man nu inte anse att de anställda skall förlora på det hela, är systemet med socialavgift ur inflationsbekämpande synpunkt att föredra framför det andra alternativet, som innebär att man rakar åstad med lönehöjningarna. Det är en synpunkt som jag tycker har kommit bort i den allmänna diskussionen. Det finns något som brukar kallas ordets makt över tanken, och den företeelsen är tyvärr också en realitet.

Denna tankegång är lika tokig som de andra, trots att den torgförs av mycket respektabla människor. Får de inte socialavgiften, får de lönehöjningarna i stället, och de får då dras med dubbelt så höga lönehöjningar. Jag föreställer mig att man ändå i stilla stunder i sin kammare skulle orka tänka igenom de här frågorna, så att denna debatt kunde befrias från en del felaktigheter. Det har mig veterligt inte hänt att någon, om man på löntagarsidan avkortar sin arbetstid med ett visst antal timmar i veckan, förlänger sin semester med en vecka eller något sådant, har sagt: ”Det här betyder ju att det tas bort skattekraft från kommunerna. Om de lät bli att sänka sin arbetstid och ta ut längre semester och i stället valde högre lön, så skulle det ju bli större skatteunderlag.” Den idén har jag aldrig hört praktiserad, men när det är fråga om socialavgiften, som är en ekvivalent till lönehöjningen, har man hela den här begreppsförvirringen. Sjukförsäkringsavgiften har diskuterats fram och tillbaka i dag, och den har fått ett enormt mycket större utrymme i debatten än vad jag anser att den vid det här tillfället bör ha. Skatteutskottet skall ju behandla frågan och kommer tillbaka med den till kammaren, och då är rätta tiden att diskutera den. Det avgörande är emellertid att det borgerliga förslaget — och det ser ut som om man skulle bli enig om det — ställer anspråk på 1 600 miljoner under 1976, som skall utbetalas från statskassan i slutet av det året. Det här har ingenting att göra med 1975 års skattesänkning, det har ingenting att göra med något preliminärskatteuttag vare sig 1975 eller 1976. Men man ställer krav från borgerligt håll på en skattesänkning utöver den som är redovisad i betänkandet; på den punkten hade jag en känsla av att herr Fälldin rörde ihop begreppen. Den här skattesänkningen kommer ju att genomföras. 20 000-kronorskarlen skall få sina 619 kronor och 100 000-kronorskarlen sina 2 000 kronor. Hela frågan rör sig om ifall 20 000-kronorskarlen utöver sina 619 kronor skall ha 190 kronor till och 100 000-kronorskarlen utöver sina 2000 kronor i skattesänkning skall ha 790 kronor till. Det är det det är fråga om. Då kan man säga att det vore ju bra om de kunde få det - men det kostar 1600 miljoner ur statskassan. Vi har en skattekommitté, som skall sitta och diskutera vad vi skall ha för skattesänkningar 1976. Det är klart att skulle riksdagen stanna för det borgerliga förslaget, då har man konsumerat 1 600 miljoner och därmed ställt till en väldig komplikation i det utredningsarbete som finansministern har lagt in en beställning på hos skattekommittén och som skall innebära en skattesänkning för 1976. Några ord på vägen till herr Bohman! Herr Bohman yrkade på sin rundabordskonferens igen; jag behöver en kulram, om jag skall ha någon chans att säga hur många gånger den frågan har diskuterats mellan mig och oppositionsledarna. Nu hade vi en rundabordskonferens ute på Haga, där alla de politiska partierna var inbjudna och alla de fackliga organisationerna. Det var ett första försök till en rundabordskonferens — som herr Bohman snabbt hoppade av. Det blev en uppgörelse mellan regeringen, folkpartiet och arbetsmarknadsorganisationerna. Jag ifrågasätter mycket starkt — ifall vi nu skulle gå herr Bohman till mötes — om herr Bohman är med i den rundabordskonferensen till sista övningen. Det mesta talar nog för att han repeterar sitt avhopp. Jag vill minnas att herr Bohman försökte göra en historia av mitt föredrag på Redareföreningen i Göteborg.

Jag sade att nu har den här frågan om de höga vinsterna blivit etablerad. Om jag fattar herr Bohman rätt så menar han att här har man nu snackat så mycket om höga vinster att regeringen viker och kommer med det här förslaget. Det är inte alls på det sättet. Jag kan försäkra herr Bohman att talar han med mina kolleger så får han veta att det här är tankegångar som jag hade långt innan denna diskussion egentligen på allvar tog form. Om man kallar den för etablerad eller inte må vara en smaksak. Jag har lagt fram och signerat förslaget. Jag får väl räkna in mig bland de etablerade opinionsbildarna, och jag har alltså haft den här uppfattningen långt innan det blev en allmän diskussion om den. Nu är herr Bohman till min överraskning sur över det här förslaget. Han är mycket surare än vad hans politiska uppdragsgivare är, och det är, tycker jag nog, att gå till överdrift. Herr Bohman fortsätter med talet om det s.k. orimliga skattesystemet. Vi skall ha, säger herr Bohman, en stimulerande skattepolitik. Nu fick statsministern tillfälle i en replik att sätta kyrkan mitt i byn. Det är lätt att tala om skattesäkning när man pratar utan ansvar, det är svårare när man skall tala med ansvar. Detta har varit en mycket hälsosam läxa för herr Bohmans partivänner på det kommunala planet, som nu har ställts inför realiteter. Allt det här talet om att det nya skattesystemet skall innebära revolutionerande förändringar, naturligtvis skattesänkningar, eller att man över huvud taget skall kunna få mera skatteinkomster om man sänker skatten — det är ju innebörden i herr Bohmans linje — vågar man inte praktisera på vare sig riksplanet, landstingsplanet eller kommunplanet. På den punkten är jag överens med dem av herr Bohmans partivänner som nu är tvingade att ta ett ansvar. Får jag gratulera herr Bohman för den naturlyrik som han innerst inne i hjärterötterna besitter? Hans sätt att skildra skärgårdens blomster, när primula veris och anemone nemorosa slår i blom, när alfågeln ropar, när ejdern får sina gässlingar, är värt en honnör. Det vittnar om fantasi och inlevelse. Försök med litet grand av den inlevelsen när herr Bohman funderar över skattepolitiken, så kommer han mycket närmare finansministern! Jag tror det var herr Bohman som också talade om att här har tidningen Fackföreningsrörelsen varit kritisk och sagt ifrån att nu får det vara slut med provisorier, nu skall vi ha ett nytt skattesystem. Ja, dessa provisorier har skett i samförstånd, kanske inte med tidningen Fackföreningsrörelsen men med dem som beslutar inom fackföreningsrörelsen. Det sista provisoriet, som har lagts ut i form av en beställning för 1976, innebär ett tillmötesgående efter enständiga framställningar från LO, TCO och SACO. Om den sittande skattekommittén längre fram får möjligheter att göra ett nytt system, skall det bli mycket intressant att få avläsa det. Men tro inte att man med ett allmänt tal om nya system och ett avståndstagande från s.k. provisorier kommer fram till den lysande lösningen att vi har ett välfärdssamhälle med vad välfärdssamhället kostar utan att behöva betala de skatter som det kostar! Det är fråga om var man skall lägga dem — härvidlag kan man ha olika meningar. Jag är inte säker på att herr Bohman skulle vara beredd att utan vidare svära på de uppfattningar som måhända tidningen Fackföreningsrörelsen innerst inne anser vara de riktiga vägarna. På samma sätt är det med den här diskussionen om indexreglering av skatterna. Det är sannerligen ingen radikal medicin för att bättra saker och ting. Det här har vi talat tillräckligt om, så jag skall inte ta tiden i anspråk ytterligare. Jag har gått över tiden, herr talman — jag brukar göra det — och jag ber om ursäkt för detta. Men låt mig säga så mycket som att de nationer som prövat denna indexreglering av skatterna står ju inte som några specifika föredömen när det gäller folkhushållning och ekonomisk situation i nationen. Herr talman! När jag satt och lyssnade på herr Bohmans skattepolitiska propaganda tyckte jag — det låter litet hårt, men jag måste nog säga det — att det var dekadans i förhållande till vad hans parti tidigare har framfört i sådana här frågor. Det fanns ju trots alla överdrifter ändå hos Hjalmarson-Svärd och Gunnar Heckscher en viss konsekvens. För det första var de ganska rädda om statsfinanserna och rädda om landets ekonomi, och för det andra höll de mycket hårt på att man skall betala för reformerna. Det är den där enkla och riktiga slutsatsen som jag inte finner längre i det moderata samlingspartiet, och nu förstår jag, herr talman, varför man slopat den gamla satsen ”Lita på högern”.

Herr talman! Finansministern började med ett svar på min interpellation, och jag tackar honom för det. Den tanke som gick igen både i det utdelade svaret och i finansministerns reflexioner efteråt, som svävade ut på ganska vida vägar, var att de snabbt stigande oljeoch råvarupriserna har fört med sig ett betydande omslag i Sveriges utrikeshandel. Vi hörde flera gånger detta, att från ett beräknat överskott i år på 4 miljarder kronor hamnar vi i ett faktiskt underskott på 4 miljarder. Alldeles uppenbart är att det i det här nya läget enligt regeringens bedömning krävs en fortsatt stram kreditpolitik. Det är detta som gjort att jag frågat — jag är undrande om det verkligen är regeringens mening att denna strama kreditpolitik skall fortsättas ända till dess att balansen i utrikeshandeln är återställd. Det är ju i stor utsträckning svenska pengar som har vandrat ut när vi betalat för oljan, och dessa finns nu, med nya ägare, insatta på bankkonton i Schweiz och på andra håll. Det är inte orimligt — jag skall komma in på det litet senare — att vi lånar tillbaka av dem: Men finansministern för oss med sitt svar, tycker jag, rätt in i själva grundfrågan: Skall vi svälta eller investera oss till balans i utrikeshandeln? Det är naturligtvis en fråga som Sverige inte på något sätt är ensamt om, för omslaget i vår utrikeshandel är ju bara en mindre del av hela den ekonomiska världsbilden. Jag har inte någon annan uppfattning än finansministern: Sverige är i själva verket ganska lyckligt lottat. Våra exportvaror har stigit raskt i pris på världsmarknaden. Genomsnittet för de senaste tolv månaderna är ca + 30 procent. Massapriserna har gått upp med 62 procent, papper och papp med 67 procent, järn och stål med 44 procent. Och här hemma har vi ju med hjälp av bl.a. den sänkta momsen under några månader i år lyckats hålla den ekonomiska aktiviteten uppe högre än den annars skulle ha legat och arbetslösheten i motsvarande mån nere. OECD-länderna som grupp skulle normalt ha haft ett överskott i år i sin handel med andra länder. Nu får de i stället ett underskott 1974 i storleksordningen 250-300 miljarder kronor, dvs. lika mycket som hela den svenska bruttonationalprodukten — vad vi gemensamt har arbetat ihop. Till detta väldiga problem kommer så hela inflationsproblemet, en inflation som har svept fram i tre vågor. Först kom de väldiga prisstegringarna på råvaror. De hängde samman med att högkonjunkturen var så samtidig och samstämmig i stora delar av världen med undantag just för Sverige. Det var 1971-1972. Sedan kom 1973-1974 fyrdubblingen av oljepriserna, som nu slår igenom fullt ut i alla led i ekonomin. Och den tredje inflationsvågen var den som utlöstes på många håll när löntagarna av naturliga skäl ville kompensera sig för penningvärdets fall. När inflationen väl blivit så här snabb är ju risken att den lätt rullar på av sig själv genom spekulationsuppbyggnad av lager, genom jakt på fasta värden, genom kapplöpning löner-skatter-priser och på sina håll en allmän brist på tilltro till regeringarnas förmåga att hålla penningvärdet uppe. Det var för att bryta denna onda cirkel av inflationsförväntningar som leder till ny inflation som vi gav vår medverkan till Hagaöverenskommelsen. Vi menar att genom sänkt skatt, genom ett första spjärntag mot inflationen, genom konkreta åtgärder för att mildra verkningarna av den inflation som vi inte kan komma ifrån samt genom att låsa en del av konjunkturvinsterna för investeringar borde parterna gå in i avtalsrörelsen med goda förutsättningar för ett snabbt och lugnt förlopp. Där vill jag helt kort säga några ord om finansministerns presentation av gårdagens proposition. Visst är det bra att de anställda får vara med och bestämma om dessa nya stora investeringar. Vi menar att det skall ske över hela fältet. Om vi så småningom får en ny aktiebolagslag som bygger på att de anställda inte bara är insatt arbetskraft utan har en med kapitalägarna likvärdig ställning, så får vi ett sådant system. Men modellen just nu, att företagsledningen och de anställdas representanter säger sitt och att regeringen sedan bestämmer, är verkligen inte ett mönster för framtiden när det gäller arbetsdemokratin. Arbetsdemokratin bör tvärtom gå ut på att de som är verksamma inom företagen själva kan klara sina problem inom de ramar som staten drar upp. Och vi får därför vid riksdagsbehandlingen försöka se till att inte regeringen, och då främst finansministern, blir den som skall bestämma i detaljerna, ty det vore att förvandla arbetsdemokratin till centralstyrning. Men låt mig återknyta till kampen mot inflationen. Ute i världen beror den nu i allt mindre grad på höjda råvarupriser. De enorma betalningsunderskotten frestar många regeringar att strama åt. Ur varje lands eget snäva perspektiv kan det ibland förefalla rimligt att göra det, även om priset då blir högt i form av växande arbetslöshet, en tanke som vi inte kan acceptera här hos oss. Men om alla länder handlar på det sättet blir följden — som en del av undergångsprofeterna litet väl drastiskt har uttryckt det — en världsvid depression och massarbetslöshet. Vi kan ju inte exportera inflation och arbetslöshet till varandra. Då råkar alla illa ut. Det är den enkla sanning som världens regeringar borde vara betydligt mer medvetna om i dag än på 1930-talet. Handelsministern uttryckte samma tanke så här i ett anförande på Svenska bankföreningen häromveckan: ”En ytterligare uppbromsning av den ekonomiska aktiviteten bland i-länderna nästa år skulle ytterligare förvärra situationen. Det skulle snabbt kunna föra oss in i ett ekonomiskt och politiskt klimat, som påminner om 30-talets, ---. Och världsdepressionen skulle vara över oss utan egentlig förvarning.” Inte heller han var alltså främmande för att ta till mycket starka ord, även om han självfallet varnade för denna utveckling. Nu gäller det alltså att hitta vettiga former för att även till vårt land slussa tillbaka en del av oljepengarna. På det arbetar man nu, som finansministern så väl känner till, inom internationella valutafonden. Men det är också viktigt att varje enskilt land undviker att falla för frestelsen att svälta sig till balans i utrikeshandeln och en lugnare inflationsutveckling. Jag tycker att Sverige — och då naturligtvis i första hand finansminister Sträng — bör dra två slutsatser: grundinriktningen bör vara att investera oss till en långsiktig balans i utrikeshandeln, och de investeringarna bör stimuleras nu. Det bör då också finnas goda förutsättningar för att vi på sikt får en ökning av industriinvesteringarna och deras resultat just i ett läge med svag konjunktur. Det är då vi behöver dem för att kunna gripa fast i den konjunkturuppgång ute i världen som de flesta ändå räknar med om något år. Därför menar jag att i det här läget bör vi kunna gå ut och ta lån för att driva en ekonomisk politik med stimulerande inslag. Jag ser det alltså inte som någonting osunt att låna tillbaka svenska pengar som nu står i banker ute på kontinenten. Jag är väl medveten om att finansministern bättre än jag kan överblicka räntelägets skiftningar från dag till dag. Men det har ändå skett en alldeles påtaglig sänkning. Samma typ av lån som bara för ett par månader sedan fick betalas med så skriande höga räntor som 14 procent tas nu till ett par procent lägre. Det finns t.o.m. medelkorta lån i schweizerfrancs — ganska stora belopp - som har tagits med så låg räntefot som 8 1 8 procent. Det är alltså inte säkert att de är klokast som spekulerar i att bara vänta och se. Sverige bör ha goda förutsättningar att få bra lån med vår, i förhållande till många andra länders, stabila ekonomi. Men självfallet så är det ingen delad mening om finansministerns beskrivning att det här bara skall ske tillfälligt och med lån av övergående karaktär. Om Sverige lånevägen kan hålla uppe en relativt hög ekonomisk aktivitet även under 1975 ger vi därmed ett bidrag till den ekonomiska återhämtningen över huvud taget. Det stora problemet är att de länder som är mest i behov av utländska lån hittills fått mycket liten del av oljemiljarderna. De är, på ett förbluffande sätt, i hög grad placerade i väldigt korta arrangemang, och nära 100 miljarder av de ca 125 miljarder kronor som oljeländerna under årets åtta första månader placerat utomlands har gått till eurovalutamarknaden och till USA.

Det är ju det som gjort att jag velat ta upp det här i en interpellation. Vi har en lång marknad som har kört fast, och man kan t.o.m. säga att det nästan inte existerar någon dagslånemarknad. Då är det väldigt svårt att fatta att den klokaste åtgärden är att hålla fast vid exakt de kassakvotsbestämmelser och de likviditetstal som spikades för ett halvår sedan. De mindre företagen kan svårligen själva gå utomlands och låna. Många av dem har inte heller några stora vinster att ta till, och kvar står att fortsatt stopp på utlåningen under fortsatt inflation kommer att i dessa mindre och medelstora företag påverka investeringarna ogynnsamt under 1975. Nu förstärks de här svårigheterna på den längre svenska marknaden av att AP-fondens lånekapacitet av ett par skäl inte har ökat så snabbt som beräknats. Det rör sig enligt en del uppgifter om en minskning av en beräknad ökning på 10 miljarder mot en faktisk ökning på 8,7, alltså ett bortfall av 1,3 miljarder. Det kan ju i sin tur leda till att de mellanhandsinstitut som är speciellt inriktade på de mindre och medelstora företagen — dit hör ju Industrikredit och Företagskredit — på nytt hamnar i samma hopplösa situation som 1972 och 1973, nämligen att de beviljar en rad lån men inte kan betala ut lånen. Det var väl för ett till ett och ett halvt år sedan ca 300 lån som var beviljade men inte kunde utbetalas. Jag är nu rädd för att man kommer in i samma situation. Nu fanns det ett par rader i finansministerns skrivna svar till mig som signalerade en viss förståelse för den här situationen. Jag skulle därför vilja fråga: Vad döljer sig bakom finansministerns formulering att det är av vikt att de mindre och medelstora företagen skyddas genom att tillgången på lån via de olika specialinstituten hålls uppe på en tillfredsställande nivå? Jag vill dessutom fråga direkt: Är finansministern beredd att låta staten gå ut och ta även något större lån utomlands för att därmed kunna lätta på trycket på den inhemska kreditmarknaden? Och vill finansministern säga någonting mer i huvudfrågan: Skall Sverige svälta eller investera sig till balans i utrikeshandeln?